Ärade ledamöter! Jag vill hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till riksdagsarbetet. Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar och kunnat njuta av den så att ni har kunnat samla krafter till de påfrestningar som väntar under det kommande årets riksdagsarbete och valrörelse. Välkomna tillbaka!

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Efter en sommar som har erbjudit de bästa förutsättningar för rekreation inleder riksdagen nu ett nytt arbetsår. Många och viktiga frågor kommer åter att behandlas. När det gäller landets ekonomi har många svåra beslut tagits under de senaste riksmötena i syfte att minska svenska statens lånebehov och skuldbörda. Detta kan förhoppningsvis öka det ekonomiska utrymmet för riksdagens initiativ. Problemen med den höga arbetslösheten kommer även i fortsättningen att vara av central betydelse för arbetet i riksdagen. Under den gångna sommaren har den europeiska kontinenten drabbats av en allvarlig översvämningskatastrof, vilket dock inte påverkat Östersjön i befarad omfattning. Friskt och rent vatten i Östersjön är i högsta grad ett svenskt intresse, men också en fråga för samarbetet mellan länderna kring detta hav. De av föregående riksmöte beslutade förändringarna i totalförsvaret håller på att genomföras. Försvarsmakten har tilldelats utökade uppgifter i internationell verksamhet. Jag har nyligen haft möjlighet att både följa en övning inom Partnership for Peace och besöka de svenska enheterna i Bosnien och Makedonien. Vi har all anledning att vara stolta över de svenskar som i dessa sammanhang genomför viktiga uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Sveriges medverkan genom åren i internationella fredsbevarande uppgifter är ett bevis på vårt konsekventa stöd för FN. Vår plats i säkerhetsrådet har givit oss ökade möjligheter att föra fram våra synpunkter. Ett värdefullt tillfälle att diskutera Sveriges roll inom FN-arbetet gavs när den nye generalsekreteraren nyligen besökte Sverige - i somras. Möjligheterna att utnyttja vårt medlemskap i Europeiska unionen har successivt blivit större, till gagn bl.a. för vår glesbygd. Ökade erfarenheter har efter hand resulterat i ett alltmer effektivt samarbete över gränserna. Under det gångna riksdagsåret har drottningen och jag avlagt statsbesök i Chile såväl som Sydafrika. Nästa vecka kommer vi att hälsa Österrikes president välkommen, och senare under hösten kommer Rysslands president att avlägga statsbesök i Sverige. Statsbesöken är av stor betydelse. De fördjupar och förnyar kontaktytorna mellan de berörda länderna. Större kunskap och förståelse bidrar självfallet till att öka samarbetet. Under hösten kommer kronprinsessan Victoria att påbörja sin viktiga utbildning i hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Hon kommer att göra en rad informationsbesök både här i riksdagen och hos olika regeringsorgan. De kunskaper hon då inhämtar kommer att hjälpa henne att sköta sina uppgifter framdeles. Kronprinsessan ser fram emot denna utbildningsperiod med både tillförsikt och tacksamhet. Vi kommer alla att med intresse följa ert arbete. Jag vill nu önska er - valda ombud för Sveriges folk - lycka och framgång i ert ansvarsfulla värv. Med dessa ord förklarar jag riksmötet 1997/98

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, fru talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, mina damer och herrar! Svenska folket kan möta nästa sekel med tillförsikt och framtidstro. Vi kommer att ta steget in i 2000-talet med hög tillväxt, låg inflation och sjunkande arbetslöshet. Låneberoendets tid är förbi. Överskott i de offentliga finanserna skall pressa tillbaka statsskulden. Vi kan åter forma vår gemensamma framtid - ett samhälle där ingen lämnas utanför. På stabil grund kan politiken inriktas mot att utveckla Sverige. Arbetslösheten skall betvingas. År 2000 skall den öppna arbetslösheten vara halverad till 4 %. Därefter är målet full sysselsättning. Skolan, vården och omsorgen skall förbättras. Regeringen vill utveckla välfärdens kärna. Därför skall nya resurser i första hand tillföras skolan, vården och omsorgen om barn och äldre. Rättvisan skall stärkas. När utrymme finns skall de som har burit tyngst bördor i saneringen av de gemensamma finanserna stå främst. Valet mellan skattesänkningar och bidragsförändringar skall styras av vad som bäst gynnar en rättvis fördelning och mest bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Regeringen kan inte acceptera att löntagarnas uppoffringar under de svåra år som vi har bakom oss används till att finansiera skattelättnader för höginkomsttagare under de goda år som ligger framför oss. Fria och trygga människor, ett vitalt näringsliv och internationellt engagemang skall känneteckna vårt land i det nya seklet. Med en politik som står i samklang med övriga Europa skall vi ta steget in i 2000 På fyra hörnstenar skall Sverige byggas starkt inför framtiden. För det första: Sverige skall möta 2000-talet genom ett starkt internationellt engagemang i den globala miljö vi lever i. Regeringens utrikespolitiska mål är att ytterligare intensifiera Östersjösamarbetet, att spela en aktiv roll i EU-arbetet, att vara pådrivande i utvidgningen av EU, att verka för ökad säkerhet och samarbete i Europa, att delta i fredsfrämjande uppdrag samt att vidmakthålla ett aktivt internationellt engagemang för solidaritet och rättvisa.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 Organisationer som EU, Nato, OSSE och Europarådet får tydligare roller. Ryssland inlemmas alltmer i de europeiska samarbetsstrukturerna. Sveriges samverkan med övriga nordiska länder bygger på en bred värdegemenskap. Det nordiska samarbetet förblir en stabil plattform för konkret samverkan och internationellt agerande. Det skall utvecklas under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 1998. Östersjöregionen kan bli Europas främsta tillväxtregion. Länderna runt Östersjön flätas samman i en allt snabbare takt. Sverige skall gå i spetsen för att förverkliga visionen om Östersjön som en framtidsregion. Insatser görs för att förbättra energiförsörjningen, stärka miljösamarbetet, sammanlänka infrastrukturen, riva handelshinder, utveckla utbildningssamarbetet och skärpa brottsbekämpningen. Vi vill också stärka samarbetet mellan EU och Barentsområdet. Att - från öst till väst - binda samman länderna i Europa är en historisk uppgift för att uppnå fred, god miljö och ökat välstånd genom en god ekonomisk och social utveckling. Sverige förespråkar att alla kandidatländer som uppfyller de demokratiska kraven skall inbjudas till en gemensam förhandlingsstart om medlemskap i EU. Det är inte aktuellt med ett svenskt deltagande i valutaunionen EMU då den startar den 1 januari 1999. Detta ställer fortsatt stora krav på starka offentliga finanser, varaktigt låg inflation och en bättre fungerande lönebildning. Frihandel - byggd på gemensamma regler, färre tullar och mindre handelshinder - är av vital betydelse för Sveriges utveckling. En effektivisering av EU:s inre marknad utan illojal skattekonkurrens och snedvridande subventioner skulle gynna konsumenter och företag i samtliga länder i unionen. Förenta nationerna är det viktigaste redskapet för att möta de globala hoten mot mänskligheten. Det kommande året präglas av arbetet med att reformera och stärka FN. Vi skall fullt ut ta det ansvar för internationell fred och säkerhet som medlemskapet i säkerhetsrådet ger oss. Konfliktförebyggande och social utveckling ges prioritet. Arbetet för internationell nedrustning drivs vidare. Sverige går emot den internationella trenden och ökar stegvis biståndet. Särskild vikt fästs vid att bekämpa fattigdom, främja demokrati och mänskliga rättigheter. Under hösten presenteras en ny enhetlig politik för samarbetet med Afrika. Ett motsvarande arbete genomförs för Asien. Sverige skall ha ett modernt och starkt totalförsvar med god förmåga till anpassning efter den säkerhetspolitiska utvecklingen. En förnyad bedömning av det säkerhetspolitiska läget görs under 1998 med speciell uppmärksamhet riktad mot de civila hoten och riskerna. I f.d. Jugoslavien utför svensk personal en riskfylld och viktig uppgift. Sverige skall också fortsättningsvis aktivt bidra till fred, försoning, återuppbyggnad och flyktingars frivilliga återvändande. Det internationella kommando och regionala utbildningscenter som Sverige har upprättat inom ramen för Partnerskap för fred skall utvecklas. Sverige skall delta i uppbyggandet av en snabbinsatsstyrka som skall kunna stå till FN:s förfogande. Moderniseringen av flyktingpolitiken fortsätter. Rättssäkerheten och humaniteten i asylprocessen stärks. Det europeiska samarbetet fördjupas. Sveriges utrikespolitik skall präglas av solidaritet, samarbete och ett aktivt engagemang. Så skapas respekt och förtroende för Sverige i vår omvärld. För det andra: Sverige skall möta 2000-talet på ett sätt som skapar en långsiktigt hållbar tillväxt i en allt hårdare konkurrens. Regeringens tillväxtpolitiska mål är att bibehålla stabila offentliga finanser och prisstabilitet, att förbättra kompetensen inom samhällets alla områden, att möjliggöra fler och växande företag och att vidare utveckla en konkurrenskraftig exportsektor. Sveriges ekonomi är stark. De offentliga utgifternas andel av ekonomin faller kraftigt. Den konjunkturuppgång som har inletts är den första på 30 år som inte har skapats av ett försämrat värde på kronan eller en expansion av finanspolitiken. Utsikterna att i Sverige kunna kombinera en god tillväxt med låg inflation är goda. Räntorna har halverats. Investeringarna är höga. Köpkraften stärks. Arbetslösheten minskar. En väl fungerande lönebildning är avgörande för att den utvecklingen skall fortgå. Förslag till åtgärder som syftar till att underlätta lönebildningen utreds för närvarande. Huvudansvaret vilar dock på arbetsmarknadens parter. Antalet nystartade företag är rekordhögt. Ett ökat småföretagande är en sund utveckling, som ytterligare skall stärkas i dialog och samarbete med näringslivet. Företagandet underlättas genom bl.a. en förkortning av sjuklöneperioden till 14 dagar och skattelättnader för huvuddelägare av företag. Den fria konkurrensen stärks genom åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Arbetsmarknadspolitiken utvecklas. Den skall upprätthålla en hög kompetensnivå bland de arbetslösa. Samverkan förbättras och det lokala inflytandet stärks. Åtgärder vidtas för att ingen människa under 25 år skall behöva gå arbetslös mer än 100 dagar. En generationsväxling möjliggörs på arbetsmarknaden. Regeringens ambitioner stärks av medlemskapet i EU. Fördragets sysselsättningsavsnitt skall det närmaste året konkretiseras för att få en reell effekt för de Sverige skall konkurrera på en växande världsmarknad med ny teknik och modern produktion. Arbetet för att ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet fortsätter. Målet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. En tydlig politik och aktiva medborgare driver fram ett ökat kretsloppstänkande. Miljölagstiftningen breddas, skärps och samlas i en miljöbalk. Tydliga mål läggs fast. Genom de lokala investeringsprogrammen ges kommunerna möjlighet att påbörja omställningen till ökad hållbarhet och minska arbetslösheten. Infrastrukturen förbättras. Transportsystemen utvecklas inom ramen för ekologiskt hållbar tillväxt. Informationsteknik skall användas för att stärka medborgarnas kompetens och Sveriges position som framtidsmarknad för investeringar i högteknologisk produktion och utveckling. Avvecklingen av kärnkraften inleds. I bred samverkan mellan stat, kommuner och näringsliv skall ny teknik, effektivare användning och miljövänlig produktion utvecklas. En delegation för att främja miljöanpassad upphandling inrättas. Insatser för vår egen omställning kan främja utvecklingen i hela Östersjöområdet. Det svenska jordbruket är världsledande vad gäller kvalitet, djurskydd och miljöhänsyn. Produktionens effektivitet skapar konkurrenskraftiga priser. Jordbruksnäringen är avgörande för landsbygdsutvecklingen. Ytterligare insatser för att förbättra svensk livsmedelsproduktion övervägs. En radikal förändring av EU:s jordbrukspolitik är nödvändig för att konsumentkraven fullt ut skall få effekt på varor och produktion. Den förestående konjunkturuppgången måste komma hela Sverige till del. Regionalpolitiken utvecklas och förbättras. Det regionala utvecklingsarbetet bör få en djupare demokratisk förankring. Försöken med självstyrelseorgan i Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland följs noggrant upp. För det tredje: Sverige skall möta 2000-talet med hög kompetens, inte med låga löner. Regeringens mål är att stimulera varje barns utveckling i unga år, att ungdomar skall kunna möta vuxenvärlden med relevanta färdigheter och hög kompetens, att människor från hela Sverige skall ha möjlighet till en bra högskoleutbildning samt att var och en skall ha goda förutsättningar för kompetensutveckling på sin arbetsplats. Det livslånga lärandet är en nödvändighet för att pressa tillbaka arbetslösheten och bibehålla en full sysselsättning på framtidens arbetsmarknad. Grunden läggs i skolan. Läraryrket skall utvecklas och stärkas. Användningen av informationsteknik i utbildningen främjas. Gymnasieskolan förbättras. Alla elever skall ha möjlighet att söka vidare till högskolan. En ny modern lärlingsutbildning införs. Den kvalificerade yrkesutbildningen stärks för att bättre möta skiftande krav på nyckelkompetens på arbetsmarknaden. Kunskapslyftet fortsätter. Folkbildningens unika möjligheter att öka alla samhällsgruppers deltagande i det livslånga lärandet och i det fria och frivilliga bildningsarbetet skall tas till vara. Högskolan skall ge både bredd och kvalitet i såväl utbildning som forskning. Rekryteringen till den högre utbildningen från samhällets alla grupper och regioner skall förbättras. Högskolan skall bli mer jämställd och stärkas i sin roll för fortbildning av vuxna i arbetslivet. Distansutbildning och informationsteknik utnyttjas för att öka tillgänglighet och kvalitet. Högskolan utökas med 15 000 utbildningsplatser under 1998. Intagningen till merparten av platserna sker redan till vårterminen. Genom en samordnad forskningspolitik skall svensk forskning befinna sig på högsta internationella nivå. Forskarutbildningen förbättras. Resultaten från forsknings och utvecklingsarbetet skall spridas och nyttiggöras inom samhällets och näringslivets alla sektorer. För att möta den stora efterfrågan på kompetens inom informationsteknik utvecklas en särskild IT Kompetensutveckling på arbetsplatserna är nödvändigt för att utveckla löntagarnas möjligheter och näringslivets styrka i framtiden. Regeringen bjuder därför in arbetsmarknadens parter till samtal om hur vi gemensamt skall förverkliga ett livslångt lärande, också i arbetslivet. Syftet är trefaldigt: att bidra till förnyelse av arbetsorganisationen, att stimulera kompetensutveckling och att underlätta lönebildningen. För det fjärde: Sverige skall stärkas av att varje människa i frihet och trygghet och med okränkbart människovärde skall kunna utveckla sin livskvalitet och skaparkraft. Regeringens välfärdspolitiska mål är att livsvillkoren skall vara rättvisa och jämlika, att varje barn skall ha möjlighet att växa upp och utvecklas i trygghet, att ingen människa skall behöva känna rädsla för våld eller hot, att skolan, vården och omsorgen skall förbättras samt att trygghetssystemen skall vara stabila och effektiva. Människors skaparkraft och kunskap är grunden för en stark samhällsutveckling och en levande demokrati. Inriktningen i 1996 års kulturproposition fullföljs genom att konstnärernas villkor förbättras och författandet och läsandet ges bättre förutsättningar. Det industriella kulturarvet skyddas. Ett arkitekturpolitiskt program kommer att läggas fram. Skolan, vården och omsorgen är kärnan i välfärdssamhället. Kommunernas ekonomi stärks genom att statsbidragen höjs med 4 miljarder kronor vart år fram till år 2000. Därmed kan kvaliteten förbättras. Antalet lärare kan öka. Barngrupperna på daghem kan bli mindre. Sexårsverksamheten kan utvecklas. De äldre kan få mer tid med personalen inom äldreomsorgen. Alla barn och ungdomar upp till 20 år kan få fri sjukvård och vårdköerna kan minska. Nya former och ökad kvalitet skapas. Patientens ställning stärks. Tiotusentals arbetstillfällen säkras också därigenom. Samarbetet mellan kommuner och landsting skall utvecklas, främst avseende vården av gamla och psykiskt sjuka. Barnens bästa kommer att särskilt betonas i regeringens arbete. Socialtjänstlagen ändras så att barnperspektivet stärks och barns rätt hävdas. Alla barns rätt till avgiftsfria skolmåltider i grundskolan lagfästs. Barnbidraget höjs och ett flerbarnstillägg införs även för barn födda efter år 1995. Arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn intensifieras genom en nationell handlingsplan. Innehav av barnpornografi förbjuds. Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik. Lika lön för lika arbete är ett självklart mål, liksom varje människas möjlighet till självständig försörjning. Kvinnor och män skall kunna kombinera ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap. Förtroendet för de sociala trygghetssystemen skall återupprättas. Kontrollen över de offentliga finanserna innebär att ingen människa skall behöva ängslas för nya hastiga förändringar i reglerna. Pensionsöverenskommelsen ligger fast. Arbetet fullföljs under året. De sämst ställda pensionärernas situation uppmärksammas. Pensionärernas bidrag till saneringen av de offentliga finanserna är fullföljt. Fullt inflationsskydd av pensionerna införs från och med 1999. Tryggheten i vardagen och kampen mot brottsligheten stärks. Polisens resurser ökar. Lagstiftningen mot kvinnovåld förbättras. Internationell och organiserad brottslighet skall bemötas med kraft. Insatserna mot drogmissbruk intensifieras. Straffsystemet skall moderniseras och alternativa påföljder utvecklas. Halvtidsfrigivningen avskaffas och kriminalvården förändras i syfte att på ett bättre sätt förbereda den intagne för ett laglydigt liv i frihet. Mångfalden är en styrka för Sverige som måste tas till vara på alla samhällsområden. Lika rättigheter och samma möjligheter för alla - oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund - är en grundläggande strävan i arbetet för ett jämlikt och humant samhälle. En samlad politik för integration kommer att föreläggas riksdagen. Nazisternas systematiska mördande av judar och oliktänkande under andra världskriget står som en evig symbol för demokratins bräcklighet. En bred informationsinsats om förintelsen skall initieras med början i höst. 2000-talet lockar och inspirerar. Människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och förhoppningar är framtidens demokratiska garant. Steget in i 2000-talet kan tas med optimism och framtidstro. Nu kan vi förskjuta fokus från försämringar till förbättringar, från uppoffringar till en rättvis fördelning, från konsolidering till byggandet av en bättre framtid. Varje människa skall vara med - inte några, inte ett flertal - alla!

Vi inleder detta riksmötes första muntliga frågestund. Frågor besvaras i dag av statsminister Göran Pierre Schori, inrikesminister Jörgen Andersson, kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Ylva Johansson och försvarsminister Björn von Sydow. Arbetsmarknadsministern är på grund av sjukdom förhindrad att närvara. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill påminna om att vi har delvis nya regler fr.o.m. i dag, som bl.a. innebär att frågeställaren kan få ordet för en avslutande replik om det finns goda skäl för det. Jag lämnar ordet fritt för frågor.
Fru talman! Jag har en fråga som jag hoppas att statsministern kan svara på. Det finns en stor oro i vårt land för kommunernas och landstingens ekonomi. Frågan diskuterades också på Socialdemokraternas partikongress i Sundsvall. Men det finns ute i verksamheterna en känsla av att det är en klyfta mellan politikernas verklighetsbild och den verkliga verkligheten. Man säger att de utlovade pengarna inte räcker och att de kommer för sent. Det finns t.ex. en kvinna i Värmland som är 77 år och som har väntat i över ett år på att få sitt knä opererat. Både hon och personalen som hon vänder sig till undrar om man inte skulle kunna utnyttja försäkringspengar för att korta vårdköerna. De nya pengar som ni har utlovat kommer ju först 1999 och 2000. Skulle man inte snabbt kunna göra en reform, så att försäkringskassans pengar skulle kunna användas för att korta vårdköer, t.ex. för Ebba Hagberg i Värmland?
Fru talman! Jag trodde först att frågan handlade om kommunernas ekonomi. Jag vill rätta Lars Leijonborg på en punkt. De pengar som vi tillför avser inte Tillsammans handlar det om 16 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 2 kr i kommunal utdebitering. Det är mycket pengar, och det är möjligt att det kan behövas mer. Vi är fast förvissade om att svenska folket vill ha en bra standard i skolan, i vården och i omsorgen. Det skall åstadkommas med riktiga och egna pengar, inte med lånade pengar, vilket skedde tidigare. Det kan vi nu ställa i utsikt. Det som Lars Leijonborg efterlyser är en reform där man utnyttjar försäkringspengarna för att exempelvis korta vårdköer. Jag törs inte ha en direkt uppfattning om det. Min minnesbild säger mig att det pågår försök av det slaget i några landsting. Om jag skall svara generellt på frågan så är jag positivt inställd till försöksverksamhet av sådant slag.
Fru talman! Det är riktigt att det har lagts fram förslag i riksdagen om resurser för 1997 och 1998, men de är ju numera inräknade i landstingens och kommunernas bedömningar, och det visar sig ju ändå att kommuner och landsting fortsätter att säga upp personal. Hittills i år har ungefär 1 000 vårdanställda i månaden fått gå från sina jobb, trots att behoven hela tiden växer. Det är riktigt att det har gjorts försök med en sådan här samordning. Men det är också riktigt att dessa försök har utvärderats med mycket gott resultat. Därför har vi föreslagit att det är dags att fatta beslut om att försäkringspengar generellt nu skall få användas för att korta vårdköer. Men det har Socialdemokraterna här i riksdagen gått emot. Sverige där vårdköerna växer. Skulle inte detta vara ett sätt att snabbt kunna korta vårdköerna? Jag tror att många skulle uppskatta ett sådant besked från statsministern här i dag.
Fru talman! Som jag sade förut kan jag inte svara på frågan om hur försäkringspengarna skall användas. Men mitt allmänna svar är att jag inte ser några hinder för att bedriva en sådan försöksverksamhet vidare. Och varför skall vi hindra detta om den är positiv? Det tillsammans med riktiga egna pengar i landstingen och i kommunerna kan säkert ge en del av den lösning som vi eftersträvar. Jag noterar bara att det är mer resurser som behövs i denna verksamhet - inte mindre. Det är där som den stora vattendelaren kommer att vara framöver. I fråga om detta får väl Lars Leijonborg så småningom välja sida.
Fru talman! Jag tror att det finns en ganska bred enighet, i varje fall en bred majoritet, i Sveriges riksdag för att egentlig vårdverksamhet måste ha större resurser. Jag hoppas verkligen att de socialdemokrater som sitter i riksdagens utskott tar del av det som statsministern här har sagt. De har nämligen haft en mycket skeptisk inställning till att man skall gå vidare med dessa försök, trots att utvärderingen av det s.k. FINSAM-försöket har visat på mycket positiva resultat. Jag hoppas därför verkligen att detta kan leda till att vi nu kommer vidare i denna viktiga fråga för att korta vårdköerna.
Fru talman! Det handlar inte bra om försäkringspengar, Lars Leijonborg. Det handlar också om riktiga pengar till skolan, till vården av äldre, inte minst i kommunernas regi, och till sjukvården i landstingens regi. En del av detta problem kanske kan underlättas med försäkringspengar. Men Lars Leijonborg kommer ju inte förbi den stora och grundläggande frågan om vi skall ha mer resurser eller mindre resurser till detta. Och visst är det enighet när alla talar om vikten av att bedriva vård. Men enigheten sträcker sig fram till den punkt då man skall avgöra om man skall tillföra pengar eller inte. Och där har ju Leijonborg lierat sig med de krafter som vill minska resurserna.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern om nettoeffekten av dessa 16 miljarder. Finansministern, förlåt statsministern, kommer inte runt frågan att han leder den regering som hittills har skurit ned mest av alla regeringar inom vård och omsorg. De 16 miljarderna är ju ett bruttobelopp. När jag tittar i statistiken räknar RRV i sin prognos för intäkterna 1998 på inkomstavsnittet 1260 med att minskningen av kommunernas tillgängliga skattemedel är ca 15 miljarder kronor om man tar hänsyn till de 6 % i ökade avdragsgilla egenavgifter som denna regering har fattat beslut om. Min fråga är: Vad blir nettoeffekten för kommunerna, när man har tagit hänsyn till de höjda egenavgifternas undandragande av skatteinkomster till kommunerna?
Fru talman! Jag riskerar nu, hör jag, att bli finansminister igen, men det blir jag gärna när jag hör Mats Odells häpnadsväckande opportunism. Här börjar han angripa egenavgifterna; mycket väl medveten om att de står för en intäkt i statskassan på i storleksordningen 30-40 miljarder kronor. Ta bort den intäkten, Mats Odell, och det blir återigen räntekaos, inflation och statsfinansiellt moras - det som Mats Odell en gång var med om att åstadkomma! Det finns inget viktigare för kommuner och landsting än att vi nu har fått ordning på landets ekonomi och att vi kan börja på att tillföra nya pengar igen, riktiga pengar, egna pengar - inte lånade som på Mats
Fru talman! Jag noterar att jag inte får något svar på frågan om vad nettoeffekten blir. För övrigt vill jag gärna upplysa statsministern om att Kristdemokraternas budgetalternativ innehåller en fullt finansierad sänkning av egenavgifterna med 2 1⁄2 % som netto, efter andra förändringar i vårt budgetalternativ, innebär ytterligare ca 2,5 miljarder kronor till kommuner och landsting för att klara uppgifterna. I Kommun Aktuellt läser vi att man räknar med att det är ytterligare ca 100 000 människor som skall få gå från den offentliga sektorn inom de närmaste fem åren.
Fru talman! Jag måste säga att jag skulle ha satt värde på om Mats Odell hade klarat av att lägga den typ av budgetar i regeringsställning som han nu lyckas med i oppositionsställning. Det hade i så fall varit litet lättare att hantera Sveriges kris. Återigen: Mats Odell vet att hela den gemensamma sektorn har varit med om att skära ned, helt enkelt därför att vi inte har haft inkomster som täckt våra utgifter. Nu har vi gjort det och klarat balansen, fått bort inflationen, fått ned räntorna och fått upp förtroendet för Sverige. Nu får vi litet pengar över. Då tillför vi dem direkt till vården, skolan och omsorgen. Om vi står inför en situation där kanske fler människor riskerar att bli uppsagda inom den här verksamheten får vi se här i riksdagen, Mats Odell, vilka alternativ som orkar tillföra nya pengar. Mats Odell och Kristdemokraterna har ju lierat sig med den höger som prioriterar skattesänkningar.
Fru talman! Göran Persson för oss in på förra mandatperioden. Han säger att det skulle ha varit lättare om vi hade orkat med. Jag vill gärna påminna om att det skulle ha varit ännu lättare om Göran Persson då hade stått i denna talarstol och sagt: Den som är satt i skuld är icke fri. Men då hade han ett annat budskap. Han ville sänka momsen. Han ville höja infrastrukturinvesteringarna. Han röstade nej till budgetförstärkningar på 61 miljarder kronor. Det skulle, fru talman, ha gjort det lättare att börja med budgetsaneringen tidigare om han hade haft samma inställning då som han har nu.
Fru talman! Det är klart, Mats Odell, att vi kan borra i föregående mandatperiod. Jag gör det gärna och kan redovisa budgetalternativ från den tiden som bl.a. innehöll ett nej till det något sanslösa vårdnadsbidrag som infördes månaderna före valet med lånade pengar, men det är spilld mjölk. Nu ser vi framåt. Det är klart att vi här i riksdagen återigen kommer att stå inför ett läge där vi har att välja mellan nya riktiga pengar till verksamheten eller stora skattesänkningar. Då får Mats Odell och Kristdemokraterna välja. Vad ni väljer politiskt vet vi. Om ni slår vakt om vården återstår att se.
Fru talman! Det skulle vara ganska upplyftande om vi i denna kammare under frågestunden kunde få en seriös debatt om kommunernas ekonomi i stället för detta ständiga käbbel om det var denna mandatperiod eller förra mandatperioden som orsakade den ekonomiska krisen i kommunerna. Vi vet i dag att väldigt många människor går på knäna på grund av situationen i kommunerna samt att vården, omsorgen och skolan inte fungerar som de skall. Det är vällovliga ord som statsministern hade i regeringsförklaringen, där 4 miljarder kronor skall räcka till väldigt mycket. Jag önskar verkligen att de kunde göra det. Men samtidigt kan man titta på 1998 års budget för kommunerna. Egenavgifterna kostar ca 2,5 miljarder kronor för kommunerna, som staten tar tillbaka. Det blir alltså en höjning för 1998. Dessutom är bidragen inte inflationsskyddade, vilket innebär ytterligare 1 miljard i förlust. Vidare gick 1996 års budget back med 3,2 miljarder kronor på kommunsidan på grund av minskade skatteintäkter. Det blir alltså en ännu större minskning under nästkommande period. Hur skall statsministern klara att förbättra skolan och omsorgen med den ekonomin?
Fru talman! Jag kan hålla med Marianne Samuelsson om att vi inte behöver mera käbbel. Det är som jag förut har sagt. När vi nu skall hantera den situation vi har så har det förvisso genomförts en mycket smärtsam anpassning i Sverige av våra offentliga utgifter till våra inkomster. Jag skulle önska att jag hade sluppit att medverka till det, men vi har varit tvungna att göra det för att rädda basen och, inte minst, den här församlingens rätt att besluta över verksamheten. Det är möjligt att de här pengarna inte räcker. I så fall är jag tacksam för om den debatt som vi nu har kan fortsätta och om kritiken kan komma från det här hållet. Vad jag upplever är ändå att i Sverige i dag riktas den mest högljudda kritiken mot att vi har för höga skatter. I valet mellan ett skatteuttag som skall sänkas och kvaliteten i vården, skolan och omsorgen väljer vi kvaliteten. Jag hoppas att Marianne Samuelsson också är med i det valet och orkar hålla emot högerkrafterna.
Fru talman! Som statsministern vet har Miljöpartiet hela tiden hävdat att vi måste tillskjuta resurser till det som är de viktigaste delarna i den verksamhet som ingår i vårt gemensamma ansvar: skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen osv. För mig har det aldrig gått att få ihop detta med att vi i dag betalar människor för att inget göra i samhället, samtidigt som vi skriker efter fler människor inom vård, skola och barnomsorg. Vi har hört rapporter om alldeles för stora klasser osv. Detta är naturligtvis en ekonomi som inte är hållbar. Vi måste självfallet använda människor till det som de är bra på.

Fru talman! Ja, den kommer att gå ihop. Vi kommer att klara de mål som vi har satt upp för statsfinanserna och förhoppningsvis också för de kommunala finanserna, men ingen kan svära på det. Skulle det visa sig att vi kommer i ett läge där det behövs mera pengar, får vi ta den debatten. Men låt oss inte dra i väg nu i ett slags norsk stämning i svensk politik där det blir överbuden som gäller och där man försöker överträffa varandra om nya pengar till den gemensamma sektorn! Jag tänker inte medverka till, och den regering som jag leder medverkar inte till, att vi nu återigen börjar släppa loss och slå sönder ekonomin. Vi har kämpat hårt för att komma så här långt. De pengar vi nu får över använder vi för vården, skolan och omsorgen. Marianne Samuelsson bör fundera på de signaler som Miljöpartiet skickade ut för några månader sedan, att man tänkte sig att regera ihop med det alternativ som skulle sänka skatterna med 100 miljarder kronor. Det är väl snarast där som hennes problem ligger.

Fru talman! Statsministern har på sistone varit på sitt bästa återställarhumör, först på kongressen och sedan i regeringsförklaringen. Jag skulle vilja fråga statsministern hur det står till med viljan att återställa villkoren när det gäller änkepensionen. Statsministern har tidigare i denna kammare sagt att han inte var inläst i frågan; detta enligt protokollet. Det kan man ha all respekt för. Men nu har det gått en tid sedan dess - det var i mars månad - och jag skulle vilja fråga statsministern vad han i dag har för svar att ge änkorna. Det är inte så som det sägs, nämligen att det bara handlar om lyxänkor. Det är många som lever under små omständigheter som våndas och kämpar och som upplever sin dagliga verklighet som utomordentligt påfrestande. I dag förväntar vi oss ett svar från statsministern på frågan: Vilken framtid har änkorna när det gäller den pension som de trodde att de hade säkrat?
Fru talman! Jag är icke socialförsäkringsminister och kan rimligen inte anses kunna svara på detaljer om änkepensionen. Men i den fråga vi diskuterade i våras, huruvida de privata pensionsförsäkringarna skulle räknas in i underlaget eller inte, hänvisar jag till morgondagens presentation av budgeten.
Fru talman! Det kan inte vara rimligt att statsministern står här i kammaren och säger: Jag är inte socialförsäkringsminister. Det visste vi i och för sig. Men vi har fått besked om att vi kan få ställa allmänna frågor till statsministern. Vi skulle också få svar på dem. Men det är alldeles signifikativt att det här är en frågestund och ingen svarsstund. De här frågorna har ställts till statsministern utanför parlamentets dörrar vecka efter vecka. Det är inte anständigt i en demokrati att statsministern inte levererar ett konkret svar.
Fru talman! Jag tror att Alf Svensson lyssnade väldigt dåligt på mitt svar. Jag sade att den fråga som har diskuterats besvaras vid morgondagens budgetdebatt. Det är inte orimligt att budgetpresentationen faktiskt får fullföljas på den punkten. Sedan hade han en allmänn reflexion om min uppgift här i frågestunden. Någonstans går gränsen också för den. Men här hade jag tur därför att det Alf Svensson så engagerat talade om var just det jag svarade på - om nu Alf Svensson hade lyssnat och inte haft den förutfattade meningen att jag skulle säga någonting annat.
Jag vill erinra om att det inte är tillåtet att här i plenisalen ha med sig mobiltelefoner eller annan utrustning som kan störa överläggningarna.
Fru talman! Det tycker jag att man nästan aldrig skall ha med sig. Jag hörde mycket väl vad statsministern sade. Samtidigt som statsministern sade att man inte här skall avslöja vad som står i budgeten skulle ändå svaret vara ett avslöjande, såvitt jag begrep. De 8 miljoner som det här handlar om är inte det enda änkorna vill ha besked om. Jag tycker att de skall ha ett ärligt och komplett svar på de frågor de levererat vecka efter vecka.

Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta debatten en stund till. När statsministern vid ett par diskussioner i våras nämnde att han då inte hade satt sig in i frågan trodde vi att han skulle göra det under den långa sköna sommaren. Till detta har kommit den ganska rosiga bild av ekonomin i landet som statsministern målade ut både i Sundsvall och framför allt här i kammaren i tisdags. Utan att begära att statsministern skall avslöja detaljer i budgeten, som presenteras i morgon, kunde jag kanske få ställa frågan om hans funderande över sommaren och den rosiga ekonomin har gett till resultat att han skall återställa mer än någon hundradel av besparingen på änkepensionerna.
Fru talman! Den rosenröda bilden eller rosiga bilden, eller vad det nu var för uttryck som Bo Könberg använde, av ekonomin är delvis rätt. Det går klart bättre för svensk ekonomi, det har vänt uppåt. Arbetslösheten sjunker, inflationen är förhoppningsvis utstampad och vi har allt bättre offentliga finanser. Samtidigt är det naturligtvis fortsatt ansträngt budgetläge, där vi skall prioritera hårt mellan utgifterna. Den fråga som här diskuteras och som jag i våras fick från, tror jag, Bo Könberg och vilken jag senare också svarade på, nämligen hur man såg på den här pensionsinkomstens ställning när det gäller att jämka änkepensionen, återkommer vi till i morgon när vi presenterar budgeten.
Fru talman! Jag har uppfattat det. Den fråga jag ställde var mera allmän. Är det så att den bild som statsministern ger av ekonomin, och förmodligen också har av ekonomin, har föranlett honom att göra något mer än att lägga tillbaka en hundradel av den besparing som skedde på en utsatt grupp i samhället? Det var det jag ville veta.

Fru talman! Nu har vi hela provkartan: Krav på utgifter, sedan toppar vi med litet kraftiga skattesänkningar, och så är vi snart tillbaka i det moras igen som gav oss en gigantisk statsskuld som vi - det kan vi avslöja i morgon - kommer att behöva betala 111 miljarder kronor i räntor på. Varför, Bo Lundgren, har vi inte världens bästa välfärd när vi har höga skatter? Det beror bl.a. på detta enkla förhållande. 111 miljarder kronor i ränta på en statsskuld som exploderade under ett visst antal år då Bo Lundgren inte var helt utan inflytande. Detta vill jag ha sagt. Var finns det belägg för påståendet att vårt skatteuttag bromsar tillväxten i ekonomin? Vi kan tvärtom redovisa en god utveckling vad gäller tillväxten. Det är troligen så att vi nästa år kommer att få en mycket bra utveckling i svensk ekonomi utan att vi, Bo Lundgren, låter klyftorna öka, utan att vi låter motsättningarna öka i samhället. Det här tror jag blir en av valårets intressantaste debatter. Vi hävdar att det går att klara en tillväxt och god ekonomi utan att för den skull öka klyftorna.

Fru talman! Nu tror jag att Bo Lundgren glider litet därför att snedvridande skatter är någonting annat än det totala skatteuttaget. Snedvridande skatter finns det, och dem skall man ändra. De är skadliga för tillväxt, och dem rättar man till. Men var hittar Bo Lundgren den litteratur som talar om att ett högt skatteuttag totalt sett skulle hindra tillväxten och att ett lågt skatteuttag skulle vara positivt för tillväxten? Här hittar man alla olika exempel. Det vet Bo Lundgren om. Men i moderaternas propaganda i moderaternas försök att lägga grunden för ett annat Sverige måste man angripa från någon utgångspunkt, och då börjar man här. Det slutar, Bo Lundgren, med en jättesmäll i vården, skolan och omsorgen. Jag har fått vara med om att röja upp efter Bo Lundgren en gång. Jag hoppas att jag slipper uppleva det en gång till.

Fru talman! Så hör vi det igen: Gärna kraftigt sänkta skatter, men det skall inte drabba skolan, vården och omsorgen. Vi vet ju att moderaterna har sagt nej till de första 4 miljarder kronorna extra till kommunerna. Det är väl detta som Mats Odell och andra ser framför sig när det handlar om att satsa. Vi vet också att moderaterna kommer att gå emot det som vi nu lägger fram som förslag för 1999 och 2000. Det står klart, och det är inget att hyckla om, Bo Lundgren. När moderater talar om skatter är det inte skatterna i sig som ni har problem med, utan ni har alltid varit motståndare till det välfärdssamhälle som vi har använt skatterna till att bygga upp.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

Fru talman! Det där skulle inte Carl I Hagen ha kunnat säga bättre. Bo Lundgren vill ha både sociala reformer och skattesänkningar! Vi har varit med om det förut, och det räcker. Som jag sade tidigare betalar vi 111 miljarder kronor i räntor på vår skuld, en skuld som har byggts upp under två regeringsperioder - jag skall inte säga vilka, det kan vi lämna bakom oss. Men tänk om vi hade haft dessa pengar! Hur mycket lägre skatter eller bättre välfärd skulle vi då inte kunnat ha haft! Två försvarsutgifter plus barnbidraget ryms inom den kvoten. Vi kan naturligtvis stöta och blöta det som har varit. Men vi kommer återigen att hamna i samma debatt framöver. Skall vi betala för det som vi skall göra gemensamt eller skall vi låtsas som att det inte kostar någonting? Skall vi utöver en bra skola, vård och omsorg dessutom genomföra stora skattesänkningar? I morgon när budgeten presenteras, Bo Lundgren, titta på raden för skattekvot och se hur kvoten faller. Den faller tack vare att vi har fört en god ekonomisk politik.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ylva Alla har vi följt den ohyggliga historien om övergreppen på barnen på ett dagis i Karlstad. Jag undrar vad statsrådet avser att göra för att inte alla män skall lämna barnomsorgen och barnskötarutbildningen framöver. Vi behöver fler schysta män i barnomsorgen, både för barnens skull och för jämställdheten.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi behöver alla de män som redan arbetar inom barnomsorgen och vi behöver också fler män som tar ansvar, inte bara för sina egna barn utan också för andras barn i sådana verksamheter där man tar hand om barn, inom barnomsorgen och i skolan. Därför är det viktigt att vi på ett bättre sätt kan skapa trygghet för alla dem som lämnar sina barn till barnomsorgen. Det kan ske t.ex. genom att kontrollmöjligheterna utökas när det gäller de som söker arbete och arbetar inom barnomsorg och skola. På det viset kan vi tydligt visa att alla som är anställda och arbetar där tidigare inte har begått några brott eller är anmälda för sexualbrott mot barn. Detta innebär en inskränkning i den personliga integriteten som jag dock tycker kan vara rimlig att göra. Frågan utreds för närvarande. Det kommer att lämnas ett förslag till mig under våren 1998. Efter det räknar jag med att regeringen tar ställning.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Många föräldrar känner i dag en oro över det som händer barnen på dagis. De känner också att det är viktigt med många män inom barnomsorgen. Jag tycker att det låter bra att vi kommer att få tillbaka frågan om hur vi skall kunna skydda barnen. Alla tycker att det är viktigt att dessa barn och deras föräldrar nu får stöd och att vi fortsättningsvis kan känna oss trygga inom barnomsorgen.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än Inger Segelström. Det är viktigt att vi gemensamt för debatt om hur vi skall få en bra kvalitet i barnomsorgen. Det handlar självfallet om att vi i första hand skall se till att sådana helt oacceptabla brott som har begåtts i Karlstad aldrig får förekomma. Men det handlar också om hur vi systematiskt kan arbeta för att kunna höja kvaliteten i barnomsorgen och erbjuda en god pedagogisk stimulans och omsorg för alla barn.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori i hans egenskap av biträdande utrikesminister eller möjligen till Björn von Sydow i hans egenskap av försvarsminister. Det gäller den konferens om antipersonella minor som har avhållits i Oslo. Först vill jag gratulera regeringen, alla folkrörelser och individer som har arbetat för att få fram ett internationellt förbud mot landminor. Jag ser det som en oerhört stor framgång att 89 länder vill ingå ett sådant avtal. Samtidigt ser vi alla som är intresserade av frågan bristerna, nämligen att USA som i dag är världens största stormakt inte vill vara med. Därför vill jag fråga statsrådet Pierre Schori: Vad kommer ni i regeringen att göra för att driva på för att förmå USA och andra länder som inte ville skriva under avtalet att ställa sig bakom konventionen framöver? Det fanns också med frågor som gällde minröjning. Vad kommer regeringen att göra för att de länder som har producerat och exporterat minor skall tvingas att ta ett större ansvar för att ta hand om de minor som nu finns nedlagda i jorden?
Fru talman! Det är riktigt att det var en mycket viktig framgång som nåddes i Oslo och som sedan skall bekräftas i Ottawa senare i år. Över hundra länder har skrivit under detta avtal där man säger att man inom fyra år skall förbjuda all produktion och lagring av dessa extremt skadliga vapen som framför allt drabbar barn och civila. Undantaget var framför allt USA. Jag finner inte att det finns någon ursäkt för att töva i denna fråga, inte ens från supermakten USA. Dessa vapen skall bort. Det finns en kraftig världsopinion mot detta. Vi skall tillsammans med de andra hundra länderna använda all vår kraft i våra bilaterala samtal internationellt för att påverka USA till att undanröja detta gissel. Det är också andra länder - men inte så många, gudskelov, som tövar här. Det gäller bl.a. ett land i vår närhet.
Fru talman! Jag vill gärna veta hur tidsaspekten ser ut. Hur många år tror Pierre Schori att det dröjer innan man kan få med USA och andra länder som inte vill skriva på? Fanns det något tvingande avtal för dem som har producerat och exporterat minor att ta ansvar för minröjningen i världen?
Fru talman! Det går naturligtvis inte att säga hur lång tid det tar för en världsopinion att påverka en så stor makt som USA. Men trycket är stort också inom USA, vill jag säga, från enskilda organisationer och inom kongressen. Det finns inte i beslutet i Oslo en paragraf som säger att de länder som har exporterat och producerat minor också skulle åläggas att hämta hem dem så att säga, utan det blir som vanligt världssamfundet i stort. Under FN:s ledning satsar länder som Sverige och andra mycket pengar på minröjning i länder som Moçambique, Angola och Kambodja, där vi har svensk personal på marken. Vi utvecklar också modern minröjningsteknologi från svensk sida.
Fru talman! Min fråga rör jobben, av vilka vi har för få i det här landet. Jag riktar frågan till statsministern om EU:s insatser och det nyligen ingångna sysselsättningsavtalet i Amsterdamfördraget. Det har ju beskrivits som en stor svensk framgång. Det vore ju positivt om EU kunde bidra till flera arbetstillfällen, bl.a. i Sverige. I detta sysselsättningsfördrag står följande: Länderna skall arbeta för en minskning av de indirekta lönekostnaderna, så att möjligheterna att få en anställning ökas. På svenskt språk betyder det sänkta arbetsgivareavgifter. Eftersom statsministern nu nämner sysselsättningsunionen som en stor svensk framgång, utgår jag från att regeringen är ivrig att genomföra det som står i detta framgångsrika dokument. Jag vill därför fråga:
Fru talman! Vi har redan gjort justeringar av arbetsgivareavgifterna, som ju fru Wibble vet. Det har gällt de små företagen framför allt, successivt i den takt som vi har haft statsfinansiellt utrymme. Vi avser att fortsätta med det, men inte till priset att vi hamnar i ett läge där underskotten börjar på att skena igen. Sedan förs det ju alltid en diskussion om detta har något slags dynamisk effekt på ekonomin eller inte, om en kraftig sänkning skulle resultera i att vi får in många nya på arbetsmarknaden som på så sätt betalar sin egen sänkning. Där är vi litet brända av tidigare erfarenheter från en annan stor reform, som Anne Wibble säkert kommer ihåg. Så här går vi fram försiktigt. Vi har vidtagit de här åtgärderna. Vi genomförde en stor försöksverksamhet med ett generellt anställningsstöd vid nyanställningar och vi tog bort arbetsgivareavgiften. Erfarenheterna är minst sagt blandade.
Fru talman! Jag är väl medveten om att regeringen har genomfört en liten, liten återställare av de skatteökningar på arbete som också har genomförts, så att nettoeffekten har blivit höjd skatt på arbete. Därför återstår faktiskt min fråga inför framtiden. Det är ju så att vi har för få arbeten i Sverige i dag, och jag är övertygad om att statsministern håller med om detta. Sysselsättningen sjunker tyvärr fortfarande, även om vi alla hoppas att det skall gå bättre framöver.

Fru talman! Om det sista, de minskade företagsstöden, kan ju sägas att den genomgången har vi gjort. Jag ser väldigt små möjligheter att utnyttja den finansieringen för att sänka arbetsgivareavgifterna. Där ligger exempelvis en ganska stor pott, om fru Wibble tänker på Industriförbundets förslag, som är ren bostadspolitik. Detta är en diskussion som vi gärna deltar i. Vi låser oss inte, men vi vill också påpeka att sysselsättningskapitlet och fördraget är något vidare än bara denna frågeställning. Där finns också satsningar på europeiska byggprojekt inom infrastrukturområdet, och jag såg att EUB nu engagerar sig kraftigt inom denna sektor. Där finns också, vilket vi är glada för, en stark orientering mot kompetensutveckling och kompetenshöjning. Så jag tror nog att man, om man tittar på hela kapitlet, får en bild som spänner över fler politikområden. Där lever vi mer än väl upp till vad som kan och bör göras. På det här området är vi inte avvisande men litet försiktiga, därför att vi är brända av litet tidigare erfarenheter som har kostat våldsamt mycket pengar men gett väldigt litet tillbaka.
Fru talman! Det står förvisso många ting i sysselsättningskapitlet. Bl.a. står det en annan sak som statsministern nu inte nämnde något om, nämligen behov av övergripande strukturella reformer för att skapa bättre incitament för företagande för att skapa arbetstillfällen. Det var ju symtomatiskt att statsministern inte heller kom ihåg detta inslag i sysselsättningskapitlet. Jag är mycket bekymrad över statsministern svar, därför att jag tolkar det så att han inte nu har någon avsikt att genomföra en sänkning av skatten på arbete, betald med minskade utgifter, t.ex. företagsstöd, för att flera människor skall få ett arbete och kunna leva på sin arbetsinkomst. Jag beklagar djupt denna inställning. Vi i Folkpartiet har motsatt uppfattning och menar att det är bråttom att få fram nya arbetstillfällen och att vi i riksdagen verkligen bör anstränga oss för att snabbt skapa bättre förutsättningar. Jag beklagar att Socialdemokraterna har en annan uppfattning.
Fru talman! Jag har i svaret ansträngt mig att vara vänlig mot Anne Wibble.

Anne Wibble, detta är strukturella reformer. Tänk om ni på något sätt hade fått bidra till detta, så mycket bättre Sverige skulle ha blivit då.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att det är väldigt bra för Sverige, helt nödvändigt för Sverige, att Socialdemokraterna nu har insett vikten av sunda offentliga finanser. Jag instämmer i det som Mats Odell sade tidigare, att det hade varit bättre om man inte först i opposition hade bedrivit en väldigt oansvarig politik.
Fru talman! Detta var den tidigare finansministern som klagade på den gamla oppositionen. Hade hon själv ingenting att säga till om och inget ansvar? Slog aldrig den tanken Anne Wibble och Folkpartiet när ni körde landet i botten?
Fru talman! Jag tänkte koppla på Anne Wibbles tal om Amsterdamfördraget. Det är ju EU:s nya grundlag, kanske årets största politiska händelse, som har föreslagits i sommar och som jag tycker är viktigt att vi diskuterar här i kammaren. Till min glädje noterade jag att Göran Persson just på socialdemokratiska kongressen i förra veckan sade att EU måste reduceras till det som oundgängligen kräver överstatlighet. Han slog fast att EU bör koncentrera sitt arbete på att stärka de nationella demokratiernas kraft och förmåga. Om Göran Persson verkligen menar allvar i denna fråga, tror jag att han har ett stort stöd från en majoritet av befolkningen i Hur skall detta visa sig också i konkreta beslut? Hur kan Göran Persson stödja Amsterdamfördraget, som innebär mer överstatlighet och en försvagning av de nationella parlamenten?
Jag konstaterar att detta inte var någon följdfråga till Anne Wibble. Statsministern får ordet för att svara, men sedan går vi vidare till nya frågor. Man får inte missbruka det här institutet.
Fru talman! Även om det kommer i fel ordning så tar Peter Eriksson upp en viktig fråga, en fråga som jag gärna uppehåller mig vid. Det finns starka krafter som drar mot mer av överstatlighet i Europa. Jag tror inte att det är bra för EU:s utveckling. Det överstatliga i Europasamarbetet bör användas för att stärka de nationella parlamentens roll. I fråga om det som vi inte klarar av här i Sverige - exempelvis på miljöområdet - har vi en sådan saklig uppgift. Det skall vi samarbeta omkring. Då ser människor att politiken faktiskt har en räckvidd och att vi kan åstadkomma resultat. Därmed stärks också de nationella parlamentens roll och status. Det är så jag resonerar. Om det finns tendenser, stämningar, att dra bort uppgifter från den här församlingen och lägga dem i Bryssel, sådant som vi faktiskt löser bättre själva, så kommer jag stenhårt att arbeta emot detta. Jag upplever inte att Amsterdamfördraget drar åt det hållet. Där har jag en annan mening än Peter Eriksson. Men det är bra om vi får den här debatten. Det är en långsiktigt oerhört viktig fråga för riksdagen och för svensk samhällsdebatt. Det är det också, tror jag, för andra länder i Europa. Det är inte bara vi som bör debattera det här.
Fru talman! Jag läste härom dagen en intressant rapport av professor Agneta Stark. Hon hade lämnat en redovisning av arbetsmarknaden. Hon hade hittat en stor grupp, närmare 10 % av arbetskraften, som så att säga fanns i ett svart hål. Det gick inte att tala om var de befann sig, vad de gjorde utanför arbetsmarknaden. Det var äldre och det var många unga. Hon pekar på att det är svårt att planera åtgärder när vi har en växande grupp som vi definierar som övriga i statistiken. Det är svårt att planera korrekta åtgärder. När man sedan, fru talman, tittar i statistiken på andra områden - det gäller den fysiska planeringen, skolan osv. - ser man att det alltid finns en övriggrupp som växer. Jag tänkte fråga inrikesministern hur han tänker förhålla sig till den här typen av frågor. Är han beredd att göra likadant som man har gjort på arbetsmarknadens område och börja utreda det här? Den även inom AMS sektor i all statistik förekommande övriggruppen växer också där. Hur tänker han förhålla sig för att få litet ordning på det här, för att se vad som döljer sig bakom det och för att därigenom kunna ha en bättre planering av den egna verksamheten?
Fru talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte frågan. Inom det område som jag ansvarar för, den kommunala sektorn, växer ju inte övriggruppen. Där stoppar vi nu uppsägningar. Vi gör det också möjligt för fler människor att komma in inom vård, omsorg och skola. Om Lennart Daléus vill precisera sin fråga så kanske jag kan ge ett bättre svar.
Fru talman! Jag skall försöka. Vad jag beskrev var en situation som gällde på arbetsmarknadens område. Eftersom inrikesministern inte är ansvarig för det området var det inte det jag menade. I den statistik som gäller på arbetsmarknaden växer övriggruppen. Om jag ser på den statistik som är tillämplig för inrikesministerns verksamhetsområde - som gäller just kommuner, människors boende, människors förflyttning mellan olika orter osv. - så växer också där begreppet övriga. Vi har försökt att i statistiken vara så finmaskiga som möjligt, men nu verkar det som om detta inte går att åstadkomma. Vi har en stor övrigsektor. Jag undrar hur inrikesministern inom sitt verksamhetsområde - jag talar alltså inte om de anställda i kommunerna - tänker bena i begreppet övriga som förekommer i hans statistik så att vi får en bättre fysisk planering, en bättre grund för att hantera de frågor som han är ansvarig för. Jag hoppas att frågan var klar nu.
Fru talman! Det är ju många frågor som går in i det här. Det är regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och politiken för offentlig sektor. Vi har också naturligtvis integrationspolitiken, som statsrådet Leif Blomberg är ansvarig för. Det är klart att de tendenser som Lennart Daléus här nämner finns på alla dessa områden. Det är oerhört viktigt att vi analyserar det här ordentligt och ser vad det beror på. Det är också viktigt att vi på olika områden försöker vidta de åtgärder som behövs för att denna grupp inte skall växa ytterligare. Jag ser dock inte att det här är något större problem just i dag.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Laila Freivalds. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi belyser slutna maktstrukturer, icke-demokratiska sådana, men sådana som ändå har koppling till föreningslivet. Det gäller t.ex. ordenssällskap. Jag har tidigare försökt att ta upp den här frågan utan någon större framgång. Jag tycker dock att problemet finns kvar inom rättsväsendets organisation, och inte minst inom domstolsvärlden. Det visar ett nu aktuellt fall i Östersund. Sedan är ofta journalisterna, som skall bevaka de här frågorna, i sin tur också medlemmar i samma ordenssällskap. Nu undrar jag med anledning av det som har hänt och det vi har sett tidigare inom rättsväsendet, alltså att man kanske inte alltid är så duktig att belysa jävsfrågor, om ministern har tänkt att sprida kunskap om eller på något annat sätt belysa dessa maktstrukturer. I dag finns de inte undersökta någonstans i litteraturen. Det finns inget material över huvud taget om det här problemet.
Fru talman! När det gäller ordenssällskap och liknande, jag antar att det är det Carina Hägg syftar på, känner jag inte till i vilken utsträckning forskning och utredningar har ägnat sig åt att kartlägga den typen av organisationer. Men jag vet att det i vart fall med jämna mellanrum har varit en hel del debatt i massmedier. Då har man både granskat och diskuterat denna typ av organisationer. Det där är något som hör till vad människor gör i sitt civila liv, sitt privata liv. Det är bra att man debatterar det eftersom det ofta har anknytning till historia och företeelser som behöver diskuteras i ett demokratiskt samhälle. Men den fråga som jag egentligen borde svara på gällde väl hur detta skall ses i anknytning till rättsväsendets uppgifter och risken för att t.ex. en domare hamnar i jävssituation. Det är naturligtvis oerhört viktigt att i första hand de som själva uppbär de här ämbetena, t.ex. åklagare och domare, är mycket noggranna med att överväga om det finns någon anknytning i deras personliga liv eller på annat sätt som gör att de inte är lämpliga att i ett visst enskilt fall utöva ämbetet. Det är ju det jävsreglerna handlar om. Det hänger väldigt mycket på omdömet hos dem som har att tillämpa detta att göra det på rätt sätt. Därutöver har vi JK och riksdagens ombudsman som har till uppgift att bl.a. granska sådana här saker så att inga otillbörligheter förekommer.
Fru talman! Så här står det i Rotarys förskrifter: Du skall vara till nytta för dina kamrater på samma sätt som du kan förvänta dig att ha nytta av dem. Det tyder ju på att organisationen i sig inte är opartisk. Ofta är det så att den som skall granska denna opartiskhet också är med i samma ordenssällskap. Då förekommer ingen granskning värd namnet. Jag menar att den granskning som självfallet borde ske automatiskt inte sker i den utsträckning som den borde göra. Det visar det här fallet i Östersund. Den som skall granska det här och ta ställning till det är med i samma ordenssällskap som de han skall granska. Jag tycker att det framdeles behövs en belysning från ministerns sida i den här frågan.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Vi hade en olycka i Jämtland i somras. Det var en tågurspårning. Det visar hur viktigt det är med beredskapshänsyn i all samhällsplanering. Nu gick det här väl, vilket bl.a. visar att vi har mycket god kompetens när det gäller räddningsinsatser i vårt land. Men om olyckan hade inträffat i tätbebyggt område, hade den naturligtvis fått helt andra dimensioner. I våras diskuterade vi här i kammaren beredskap mot svåra påfrestningar. Då ansåg riksdagen att vi måste ha tydliga krav vad gäller säkerhet och uthållighet i fråga om alla verksamheter som skapar risker. Jag vill ta upp en sak som behandlades, och som inte är avgjord, där vi har olika bedömningar. Det gäller begreppet skyddsavstånd, alltså avståndet mellan ett riskobjekt och en annan anläggning som inte har med risken att göra. Jag vill fråga försvarsministern: Vad har hänt sedan dess när det gäller bedömningarna av skyddsavstånd i den här förebyggande verksamheten?
Fru talman! Efter det att propositionen har behandlats av riksdagen har regeringen gett myndigheterna ett knappt tiotal uppdrag för att belysa de frågeställningar som fanns med. Jag kan inte svara på om det som Åke Carnerö frågar om finns uttalat med i några av uppdragen, men jag utgår från att så är fallet.
Fru talman! I denna vecka fick vi en propositionsförteckning från regeringen, och jag saknar där alla de krav som vi bör ha när det gäller transporter av farligt gods. Bl.a. har EU nu ett direktiv när det gäller säkerhetsrådgivare. Jag undrar om det i regeringens förslag finns med t.ex. att vi skall utse säkerhetsansvariga som kan följa transporterna och som känner till alla bestämmelser när det gäller farligt gods?
Fru talman! Den frågan behandlas också i ett av de uppdrag som vi har genomfört. I morgon kommer regeringen att avlämna en skrivelse till riksdagen som heter Totalförsvar i förnyelse. Där kommer det att finnas en aktuell redogörelse för hur regeringen arbetar och följer upp propositionen och riksdagsbeslutet om svåra påfrestningar på samhället i fred.

Fru talman! Den budgetproposition som jag just har lagt på riksdagens bord är den första i mannaminne som innebär att vi inte behöver låna till välfärden. Vi betalar för oss med riktiga, egna, hederligt intjänade pengar, inte med lånade pengar eller inflationsluft. Vi skuldsätter oss inte längre, men vi får betala för gamla försyndelser. Hälften av den statsskuld som har byggts upp sedan Hedenhös uppkom under tre korta år. Det var under den tid regeringen Bildt-Wibble styrde landet. Nästan var sjätte inkomstkrona till staten går åt till att betala räntor på gamla skulder. Vi klarar även detta med hjälp av egna riktiga pengar. Men nog hade det varit bättre om de hade kunnat användas direkt till sådant som förbättrar välfärden. Låt detta bli en lärdom för framtiden. Det får inte ske igen. Det måste vara ordning och reda i statens finanser. Lättsinne, överbud och tomma löften hotar inte bara finanserna och välfärden. De har ingen trovärdighet hos människorna i vårt land. Det är en remarkabel förbättring som har skett. Det må vara tillåtet att känna litet stolthet över den utvecklingen. Det har ju funnits så mycket missmod och brist på självförtroende i det svenska samhällsklimatet de senaste åren. Inget annat land kan demonstrera en så kraftig förbättring av de offentliga finanserna på några få år. Vi är redan i dag ett av de länder i Europa som visar upp de starkaste finanserna, och vår position kommer att förbättras ytterligare. Andra länder kämpar frenetiskt för att pressa ned underskottet i år till 3 % av BNP, ett av konvergenskraven för att kunna delta i valutaunionen. Vi vet redan att vi med bred marginal kommer att underskrida den gränsen. Men inte nog med det, inom budgeten ryms en rad offensiva insatser. Alla syftar till att göra tillvaron för människorna i vårt land litet drägligare. Vi vill förbättra kvaliteten i skolan, vården och omsorgen om barn och gamla. Vi vill ge ett handtag åt hårt prövade barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster. Vi vill ge flera människor chansen att utbilda och förkovra sig. Vi vill öka möjligheterna för företagen att anställa fler människor. Låt mig nämna tio av de viktigaste nya åtgärder som regeringen föreslår i budgetpropositionen. Listan är ingalunda uttömmande. För det första: Vi tillför skolan, vården och omsorgen ytterligare resurser fr.o.m. 1999, utöver det tillskott som föreslogs i vårpropositionen. De generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs med ytterligare 4 miljarder under 1999 och med ytterligare 8 miljarder år 2000. Det innebär att resurserna ökar stegvis och kulminerar år 2000 med ett totalt tillskott på 16 miljarder. Det motsvarar nästan 2 kr i kommunal utdebitering. De friska pengar som nu tillförs motsvarar, för att ta några exempel, 806 miljoner kronor i Stockholm och 26 miljoner kronor i Ljusdal år 2000. Det här innebär inte bara bättre skola, vård och omsorg. Det innebär att personalneddragningarna kan hejdas och i vissa fall ny personal anställas. Det gör det också möjligt att undvika framtida höjningar av kommunalskatten. För det andra: Vi höjer barnbidragen fr.o.m. den 1 januari 1998 med 1 320 kr per år. Studiebidragen höjs lika mycket och flerbarnstilläggen återinförs även för barn födda efter 1995. Det här är synnerligen välmotiverade åtgärder. Barnfamiljerna tillhör de grupper som har fått bära de tyngsta bördorna i saneringspolitiken, och det gäller alldeles särskilt flerbarnsfamiljerna. Höjda barnbidrag - det är generell välfärdspolitik av klassiskt gott märke. För det tredje: Även pensionärerna har fått bidra till saneringspolitiken. Mest utsatta är de pensionärer som har låga inkomster och förhållandevis höga boendekostnader. Därför höjer vi bostadstilläggen fr.o.m. den 1 januari 1998. Vi tidigarelägger också utbetalningarna av pensioner till den 18, respektive 19 varje månad. Pengarna kommer snabbare i fortsättningen. För det fjärde: Vi minskar sjuklöneperioden från 28 till 14 dagar. Det sker fr.o.m. den 1 april 1998 och finansieras delvis genom att arbetsgivaravgiften återgår till den tidigare nivån. Det har hävdats av många företagare att en halverad sjuklöneperiod leder till att flera företag börjar nyanställa. Jag förväntar mig att så kommer att ske. Även för många löntagare är detta en efterlängtad reform. För det femte: ROT-avdraget förlängs med gällande regler till utgången av 1998. Det är motiverat av den fortfarande svaga byggkonjunkturen. Däremot bör det inte ske någon förlängning efter 1998. ROT avdraget får inte bli en permanent subvention. Mycket talar också för en starkare byggkonjunktur efter 1998. För det sjätte: Reseavdraget höjs 1998 från 13 kr till 15 kr per mil. Samtidigt höjs det grundbelopp som inte får dras av från 6 000 kr till 7 000 kr. Det innebär att främst de som har dålig tillgång till kollektivtrafik och som har långa och dyra arbetsresor får kompensation för de fördyringar som har inträffat de senaste åren. För det sjunde: Det sker en tidigareläggning från höstterminen till vårterminen 1998 av 10 000 nya platser inom högskolan och 1 000 nya platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Ytterligare tusentals ungdomar över hela landet får möjlighet att skaffa sig en kvalificerad utbildning. För det åttonde: Regeringen genomför i samarbete med Industriförbundet ett omfattande program för avancerad IT-utbildning. 10 000 elever ges plats på en sådan utbildning med början redan i december. De får en god kompetens i en snabbt växande bransch och har goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning. För det nionde: Den höga ungdomsarbetslösheten är oacceptabel. Vi föreslår ett program för unga arbetslösa i åldrarna 20-24 år. Kommunerna får möjlighet att erbjuda olika typer av aktiverande och kompetenshöjande åtgärder. Ytterst syftar de till att slussa ut ungdomarna på arbetsmarknaden. Socialbidragsberoendet motverkas. För det tionde: Regeringen föreslår vissa förändringar inom förmögenhetsskatten både i skärpande och mildrande riktning. Syftet är att motverka den skatteflykt som sker genom att flytta ett företags aktier från en börslista till en annan. Förmögenhetsskatten skall fastställas av Sveriges riksdag, den skall inte bestämmas genom skatteplanering. Det här är tio nya åtgärder som föreslås i budgetpropositionen. Till dem skall läggas alla de åtgärder som aviserades i vårpropositionen, men där de skarpa förslagen kommer först ut. Det handlar om den första stora satsningen på vården, skolan och omsorgen, om utbyggnad av den högre utbildningen och introduktion av en modern lärlingsutbildning, om förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken, om att bygga det hållbara Sverige och om att stimulera företagande, främst genom sänkta skatter. Flertalet av dessa åtgärder träder i kraft vid kommande årsskifte. Våra förslag har mötts av kritik. Man har sagt att den socialdemokratiska regeringen är lättsinnig och ansvarslös, att vi delar ut pengar som vi inte har och att vi förbrukar de aviserade överskotten så att de aldrig kommer att uppstå. Den kritiken är helt enkelt fel tänkt. Kostnaderna för de nu föreslagna åtgärderna motsvarar 0,3 % av de offentliga utgifterna 1998, en andel som sedan stiger till drygt 1 % år 2000. Alla åtgärder som föreslås i en budget handlar om framtida utgifter som skall betalas med framtida inkomster, dvs. inkomster som vi inte har i dag. Om man nu tycker att detta är lättsinnigt, har man i själva verket sagt att det över huvud taget inte går att lägga fram någon budget. Det är naturligtvis ett orimligt synsätt. Vi förbrukar inte de framtida överskotten. Tvärtom är det så att vi klarar av att på en och samma gång genomföra vissa förbättringar, finansierade till sista kronan, samtidigt som vi stärker de offentliga finanserna. De kommer i balans 1998, och de visar överskott för åren som följer därefter. Från 1999 kommer vi att börja amortera på statsskulden. Målet om överskott i de offentliga finanserna efter 1998 ligger fast. De offentliga utgifterna, mätt som andel av BNP, sjunker mellan 1997 och 1998 med mer än 3 procentenheter. Inget annat land ligger ens i närheten av en sådan utveckling. Utgiftskvoten har sänkts kontinuerligt de senaste åren. Faktum är att den nästa år sjunker tillbaka till den lägre nivå som rådde innan regeringen Bildt-Wibble inledde förstöringen av de svenska statsfinanserna. Även efter 1998 sjunker såväl utgiftskvoten som skattekvoten. Fru talman! Förbättringen av de offentliga finanserna är ingen isolerad företeelse. Den hänger samman med en allmän ekonomisk uppgång. Starkare offentliga finanser ökar förtroendet för svensk ekonomi och svensk ekonomisk politik. Det visar sig bl.a. i det kraftiga räntefallet de senaste åren, vilket har fortsatt de senaste dagarna. Det bäddar i sin tur för en ökad framtidstro och växande investeringar. Enskilda människor vågar satsa och spendera. Företag vågar bygga ut och nyanställa. I flera år har exporten varit den främsta drivkraften i ekonomin, och den fortsätter att öka i snabb takt. Svenska företag vinner marknadsandelar i omvärlden, och trots att även importen tar fart ökar vårt redan stora överskott i bytesbalansen ytterligare. Vi amorterar på utlandsskulden, och det ökar förtroendet internationellt. Men nu kommer också starkare tillväxtimpulser från hemmamarknaden och den privata konsumtionen. Det är viktigt, för det tyder på ökad optimism och bäddar för ökad tillväxt och stigande sysselsättning. Även investeringarna tar ordentlig fart nästa år. Vår produktionskapacitet byggs ut i snabb takt. Strukturomvandlingen fortsätter både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Produktiviteten ökar. Det är det som är den växande basen för vårt framtida välstånd. Vi har etablerat inflationen på en låg nivå i Sverige, och vi har goda förutsättningar att behålla den på denna låga nivå de kommande åren, trots att aktiviteten i ekonomin ökar. Det är naturligtvis viktigt att lönebildningen fungerar bättre i framtiden än vad den har gjort hittills. Det vilar ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter i den avtalsrörelse som nu börjar komma i gång. Fru talman! Ingen uppgift är viktigare än att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000 ligger fast. På längre sikt är vårt mål det enda tänkbara: full sysselsättning. Alla människor som vill och kan arbeta skall också ha möjlighet att arbeta. Sysselsättningspolitiken bygger på fem hörnstenar. Det är arbets och kompetenslinjen som gäller: De nya jobben skall främst komma i den privata sektorn. I den offentliga sektorn skall vården, omsorgen och skolan prioriteras. Lönebildningen måste förbättras. De offentliga finanserna måste vara sunda och inflationen låg. Nu har äntligen vändpunkten kommit på arbetsmarknaden efter ett besvärligt första halvår 1997. Arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar. Det blir flera lediga platser, och varslen blir färre. Det är ännu så länge en kort tid som förbättringarna har varit synliga, men jag är övertygad om att arbetsmarknaden kommer att stärkas alltmer i höst och än mer nästa år. Fru talman! Saneringspolitiken har varit krävande och svår, men den var nödvändig. Det fanns inget annat alternativ. Nu kan vi summera resultaten. Det har varit viktigt att bördorna har fördelats så rättvist som möjligt. Genom en väl avvägd kombination av utgiftsnedskärningar och skattehöjningar har detta i stort sett blivit resultatet. Den fördelningsstudie som har gjorts och som redovisas i budgetpropositionen visar att de 20 % som har den bästa standarden har fått stå för drygt 43 % av saneringsprogrammet och att de 20 % som har den lägsta standarden har svarat för knappt 11 % av saneringsprogrammet. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit jämn. Hade saneringen enbart inriktats på utgiftssidan, skulle resultatet ha blivit mycket sämre. Klyftorna hade ökat kraftigt, och kvinnorna hade drabbats hårdare än män. De som motsätter sig att skatteinstrumentet kom till användning pläderar i praktiken för ökade klyftor och större orättvisor i samhället. Fru talman! Vi står nu inför en skördetid i svensk ekonomi. Om uppgången sköts på rätt sätt, kan vi se fram emot en lång period med hög tillväxt, stigande sysselsättning, en blomstrande företagsamhet, en bättre utbildad befolkning och växande framtidstro och självtillit. Men det här är inte en utveckling som kommer av sig själv. Vi får aldrig släppa på vaksamheten när det gäller starka offentliga finanser, och vi får aldrig låta inflationens fula tryne sticka upp igen. Lättsinne och överbud bör förpassas till historiens skräphög. När jag inledde riksdagsdebatten den 15 april i år i samband med att jag presenterade vårpropositionen sade jag att jag sällan hade känt en sådan glädje. Det föranledde en och annan ironisk eller medlidsam kommentar, och det kan jag ta. Det fanns fog för en sådan glädje då, och det finns ännu mera fog för glädje i dag. Det här är ingen otyglad eller ansvarslös glädje, men det är en glädje som kommer sig av vetskapen om att vi nu har alla verktygen för att åstadkomma en långvarig och lyckosam utvecklingsperiod för svensk ekonomi och ytterst för enskilda människors välfärd. Än en gång bygger budgetpropositionen i sina huvuddrag på ett gott samarbete och ett samförstånd mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det är ett gemensamt ansvarstagande till gagn för vårt land. Det har varit tufft och besvärligt. Nu vankas det bättre tider.

Fru talman! Som finansministern just påminde oss om sade han sig när han presenterade vårpropositionen i april uppleva den lyckligaste dagen i sitt liv. Nu har han skruvat upp sig ytterligare här - nu var det fråga om skördetid. Erik Åsbrink verkar sväva i ett lyckorus utan kontakt med verkligheten. Den hänryckta yra som präglade den socialdemokratiska partikongressen och sedan regeringsförklaringen når med budgetpropositionen ett crescendo. Jag tycker att finansministern borde besinna sin företrädare Kjell-Olof Feldts förklaring till varför han, efter att ha låtit sig firas som världsmästare i ekonomi, medverkade till att Socialdemokraterna gick till val på ett program som med hans egna ord var ohållbart, ekonomiskt sett. "Jag hade gripits av valfebern", skrev han efteråt. Det säger sig ju självt: Krisen kan inte vara knäckt, Sveriges ekonomi kan inte friskförklaras, så länge över en miljon människor, var femte invånare i arbetsför ålder, går utan arbete och så länge medborgarnas beroende av socialbidrag ökar. På samma sätt som socialdemokrater har svårt att skilja mellan samhälle och stat förväxlar de gärna samhällsekonomi med offentliga finanser. Problemet är att regeringen för att sanera statsbudgeten tillgripit metoder som förstör landets ekonomi. I stället för att spara på offentliga utgifter, sänka skatter och avreglera har den genomfört skattehöjningar och återregleringar som försvagar tillväxten. Nu har dessutom, som vi hörde, spenderbyxorna kommit på igen, men det ger inte fler riktiga jobb där de behövs, ute i näringslivet. Förargligt nog presenterade Industriförbundet samma dag som statsministern läste upp sin skönmålade regeringsförklaring en prognos enligt vilken tillväxten i år och nästa år inte alls når nivåer som nämnvärt kan minska arbetslösheten. Jag påstår inte att denna bedömning nödvändigtvis är helt sann och att andras ljusa förhoppningar är falska, men finansministern bör betänka att det finns hotfulla inslag i bilden. Och framför allt: En ljusning i världskonjunkturen kan inte tas till intäkt för att Sveriges ekonomi är i god form. Min främsta invändning mot årets budgetproposition är att inte heller denna gång något görs åt strukturfelen i svensk ekonomi. Inga verkningsfulla åtgärder sätts in mot de höga skatterna och mot stelheterna på arbetsmarknaden. I denna kritik - liksom i våra förslag till en alternativ politik - har vi moderater stöd av ekonomer och andra oberoende bedömare. Låt mig återge vad Internationella valutafonden - IMF - nyligen skrev i sin Sverigeanalys: "Det behöver tillkomma strukturella reformer för att stärka sysselsättnings och tillväxtutsikterna på medellång sikt." IMF uttrycker oro över att det uppkomna handlingsutrymmet används till att betala nya utgiftsprogram för att minska arbetslösheten. Det hårda skattetrycket betecknas som ett hinder mot tillväxt och tillkomsten av nya jobb. Huvudmålet för finanspolitiken bör därför vara att uppnå en betydande minskning av både utgifter och skatter med bevarad budgetbalans. Det skulle inte bara minska budgetkänsligheten utan också reducera de stora skattekilar som motverkar nya arbetstillfällen. Detta var ett referat av huvudpunkterna i IMF:s analys. EU rapporterade för några veckor sedan att bland medlemsländerna har Sverige det i särklass hårdaste skattetrycket. Förra året gick över 55 % av bruttonationalprodukten till skatter och socialavgifter, vilket var en ökning med mer än 4 procentenheter sedan 1995. Genomsnittet ligger på ca 42 %. Länder med god tillväxt som Storbritannien, Spanien och Irland har alla ett skattetryck kring 35 %, och nationer utanför EU med den högsta välfärden såsom USA, Schweiz och Japan ligger ännu lägre. Ser finansministern sambandet mellan att Sverige ligger i topp i den internationella skatteligan och successivt faller tillbaka i välfärdsligan, så att vår levnadsstandard nu är under genomsnittet i såväl EU som de 24 ursprungliga OECD-länderna? Medborgarna, herr finansminister, är i allra högsta grad medvetna om detta. Det är ofrånkomligt att den förda högskattepolitiken drabbar även låg och medelinkomsttagare - och drabbar dem allra hårdast, därför att deras handlingsutrymme är mindre. De vet också att orsaken till att de lever med så snäva marginaler är de höga skatterna. Vad säger finansministern till de fyra av fem svenskar - de tre av fyra socialdemokrater - som föredrar sänkta skatter framför höjda bidrag? Det stämde inte med uppräkningen av alla fina åtgärder som är på väg. I sin valyra förefaller dock inte ledande socialdemokrater vara inställda på rätt våglängd för att ta emot detta budskap från medborgarna. Partiaktivister motionerar i stället till partikongressen om höjda skatter och återställda bidrag. Göran Persson eldar SSU-kongressen i augusti med parollen: "Låt oss medvetet ta strid mot dem som vill sänka skatten." Skatteminister Thomas Östros förklarar: "För mig är det otänkbart att sänka offentliga utgifter för att få utrymme för att sänka skatter." Och statsministern klargör för kongressombuden i Sundsvall: "Nej. Det blir inga skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare." Fru talman! Budgetförslaget bekräftar att regeringen saknar en politik för framtiden. Den tror sig kunna fortsätta att höja skatter och bidrag. Men det försämrar ytterligare förutsättningarna för arbete och företagande och för medborgarnas möjligheter att leva på sina egna inkomster. Vad tänker regeringen göra när kongress och valyran har lagt sig så småningom? Hur skall Sverige kunna möta nästa konjunkturnedgång med en arbetslöshet på över 10 % och med statsfinanser som - på grund av höjda skatter och höjda bidrag - blivit än mer konjunkturkänsliga? I avsaknad av en långsiktig linje driver nu Socialdemokraterna tillsammans med stödpartiet Centern fram-och-tillbaka-politiken till dess fulländning. Först höjer de bensinskatten, och när de höga bilkostnaderna framkallar protester, blir motdraget i budgeten att öka reseavdraget. Litet i skymundan höjs samtidigt den gräns som utgör "självrisk" från 6 000 till 7 000 kr, vilket får den egendomliga konsekvensen att det drabbar även kollektivresenärer. Vidare söker de båda samverkande partierna beröm för att de tillgodoser kravet från både arbetsgivare och arbetstagare att återgå till en sjuklöneperiod på 14 dagar. Men det var ju just dessa partier som mot många varningar drev igenom den försämring de nu återkallar! Nu har man mage att kalla detta ytterligare en åtgärd för att förbättra företagsklimatet. Fantastiskt! Erik Åsbrink! Varför kan ni socialdemokrater inte erkänna att höga skatter leder till färre jobb och sämre välfärd? När ni nu är så förtjusta i återställare, varför avvisar ni då Carl Bildts förslag att återgå till två inkomstskattesatser på 30 respektive 50 %? Det är inte nog med att ni socialdemokrater försummar strukturfelen i ekonomin - ni t.o.m. förstärker dem! Det gäller t.ex. på energipolitikens område. En förtida avveckling av kärnkraften i Barsebäck blir oerhört kostsam. Den medför starkt ökade kostnader för företagen, särskilt energiintensiva sådana som ofta ligger i glesbygd, och kostar därmed många svenskar deras jobb. Avvecklingen medför också ökade energikostnader för hushållen, inte minst för dem som på myndigheternas uppmaning installerat direktverkande eluppvärmning. Och den kostar för miljön, eftersom ersättningskraften måste komma från fossileldade, nedsmutsande kolkraftverk, bl.a. i Danmark. Men trots att avvecklingen av en reaktor skall genomföras redan till den 1 juli nästa år, finns det inte ett ord om kostnader i budgeten. Vart har avvecklingskostnaderna på uppskattningsvis 20 miljarder tagit vägen? Inte ett ord sägs heller om de kostnader för folkhushållet som följer av att regeringen ställer Sverige utanför euron. Utöver rent ekonomiska förluster förlorar Sverige inflytande i det europeiska samarbetet. Den brist på ledarskap och ansvarstagande som regeringen visar i denna fråga gör att vårt land förlorar i trovärdighet och tyngd inom EU. Att välja utanförskap framstår som obegripligt för andra länder, som likt t.ex. vårt grannland Finland är angelägna att kvalificera sig för deltagande från första början. Där betraktas Sveriges hållning som motsträvig och feg. Misstanken finns att vi håller öppet för att återgå till gamla tiders inflations och devalveringspolitik. Men fantastiskt nog tycks regeringen tro att Sverige i framtiden kan tvingas in i valutasamarbetet därför att kronan blir för stark! I samband med partikongressen i Sundsvall förutsåg visserligen statsministern att euron skulle bli stark, när den nya europeiska centralbanken sätter upp räntan för att inge respekt. Men samtidigt oroade han sig för att euron kunde bli svag och att det skulle leda till att kapital flyr till exempelvis schweizerfrancen och den svenska kronan. Eftersom det skulle knäcka svensk exportindustri, kunde det enligt Göran Persson bli nödvändigt för Sverige att av detta skäl gå med i EMU. Jag får vända mig till den ansvarige ministern på det finansiella området. Har Erik Åsbrink någon kommentar till detta resonemang, som för mig verkar vara ren verklighetsflykt och dessutom tankeförvirring? Fru talman! För någon vecka sedan lyssnade jag till ett anförande av den finske presidenten, socialdemokraten Martti Ahtisaari, här i Stockholm. Han förklarade sig övertygad om att ett land som Finland har nytta av att höra till de första som går med i valutaunionen. Det är en chimär att föreställa sig, sade han, att vi blir av med de problem som utvecklingen för med sig om vi ställer oss vid sidan om. Han fortsatte: "Under industrialismen rådde det en fundamental samhällelig konflikt mellan arbete och kapital. Nu är läget ett annat. - En av orsakerna till arbetslösheten är att kostnaderna för arbetskraften är höga i förhållande till nettoavkastningen från arbetet. Därför är en viktig fråga hur det går att kombinera ett system som garanterar grundtryggheten med lägre skatt och sänkta socialavgifter, dvs. sänkta kostnader för arbetskraften." Och sedan klämde han i med följande slutsats: "Den förstelnade keynesianska välfärdsstaten viker för en ekonomisk och social modell, som i allt högre grad fungerar på marknadens och medborgarnas villkor." En sista fråga till Erik Åsbrink: Varför är det så stor skillnad mellan socialdemokrater i Sverige och i

Fru talman! 1998 års budgetproposition är en milstolpe. Den markerar tydligt övergången från budgetunderskott till överskott och en politik som varaktigt minskar statsskulden. För några år sedan var var tredje krona i statens budget en lånad krona. År efter år var utgifterna vida större än inkomsten. Skillnaden fick täckas in med lån. Den internationella finansmarknaden satte klorna i Sverige. Det kändes ända in till köksbordet i svenska hem. Nu är läget annorlunda. Vi har flyttat oss bort från den ekonomiska kvicksanden och har fastare mark under fötterna. Budgetunderskottets tid är förbi. Centerpartiets mål har varit att snabbt stabilisera statsskulden och att få ner budgetunderskottet till under 3 % innevarande år. Vi överträffar båda dessa mål. Budgetsaneringen har varit framgångsrik. Den politik som en del i denna kammare dömde ut i april 1995 har lyckats. För att nå målet har det krävts uppoffringar av alla i vårt samhälle. Men det har också krävts ett parlamentariskt samarbete av ett unikt slag där Centerpartiet har haft och har en central roll. När andra partier har sviktat, ställt sig vid sidan av och behagligt nöjt sig med rollen som kommentator, har Centerpartiet tagit ansvar för vårt land. Det som nu byggts upp får inte raseras. Därför måste kraven på frikostiga bidrag till än det ena och än det andra, nya stora utgifter eller ofinansierade skattesänkningar hållas tillbaka. Framtidsbilden ser ljusare ut än någonsin tidigare under detta årtionde. Men längs färdvägen framåt bär vi på en tung börda, den stora statsskulden. Visserligen sjunker statsskulden som andel av BNP. Men fördelat på varje svensk invånare uppgår ändå statsskulden till ca 170 000 kr per person. På den skulden betalar vi räntor som nästa år beräknas uppgå till i storleksordningen 110 miljarder kronor, eller motsvarande 12 500 kr per svensk invånare, ung såväl som gammal.Med den vetskapen bör man hålla hårt i statens plånbok även i framtiden. Det får inte ske en gång till att Sverige dras ned i den ekonomiska kvicksanden. De satsningar som nu föreslås i budgeten, efter överläggningar mellan Centerpartiet och regeringen, kan göras utan att göra avkall på att nå målet om budgetbalans med bibehållet utgiftstak, ett utgiftstak som dessutom minskar som andel av BNP för de närmaste åren. Från Centerpartiets sida är vi självklart nöjda med att sjuklöneperioden halveras så att företagen nu vågar anställa fler, att reseavdragets höjs så att de som har lång resväg till jobbet inte behöver ställa bilen hemma, att möjligheten att göra ROT-avdrag förlängs så att nya jobb kan skapas inom byggsektorn, att barnbidraget och studiebidraget höjs och att flerbarnsstödet återinförs, så att barnfamiljernas ekonomi stärks. Det vidgar barnfamiljernas valfrihet. Nu kanske flerbarnsfamiljen får råd att köpa datorn som grabben eller flickan så länge har längtat efter. De sänkta räntorna har också bidragit till att lånekostnaderna för de svenska barnfamiljerna har minskat kraftigt. Att pensionärernas bostadsbidrag förbättras är bra, och att vi långsiktigt räddar Inlandsbanan likaså. Det är också bra att vi får skattebefrielse för biobaserade fordonsbränslen, så att fordonsparken i framtiden kan köras på mer miljövänliga bränslen. Det är bra att skolan, vården och omsorgen värnas och att den kommunala kärnverksamheten får möjligheter att klara sin personal, att man ser till att de gamla får en bra vård och att barnen har en bra skola med tillgång till lärare och kringpersonal. Dessa åtgärder har vi medverkat till för att uppnå rättvisa, välfärd och en bättre sysselsättning. De kan betalas med egna pengar, inte med pengar som vi har lånat på den internationella finansmarknaden. De senaste veckorna har det talats mycket om partikongresser och partistämmor. Låt mig därför bara i all korthet påminna om kraven från Centerns riksstämma i Haparanda i juni. Där beslutade Centern att vi skulle verka för en förändring av sjuklöneperioden. Också företagen måste bidra till saneringen under de svåra åren, men när vi ser ljusare tider kan man göra förändringar. Vidare sägs att "med bakgrund av de fakta att barnfamiljerna fått bära en extra börda i förhållande till andra grupper skall barnbidraget höjas". Det känns därför nu mycket bra, fru talman, att kunna genomföra vad Centerstämman beslutade för tre månader sedan. 1999 och 2000, förutsätter radikala förbättringar i lönebildningen och i arbetsmarknadens förmåga till flexibilitet. Här hyser jag ändå en viss oro. Statsmakten får inte stå handfallen, även om parterna på arbetsmarknaden har huvudansvaret. Det behövs ett nytt samarbetsklimat också i relationen mellan arbetsmarknadens parter. Vi kan se vissa mindre antydningar i den riktningen. Men det som hittills skett på den här punkten är otillräckligt. Av budgetpropositionen framgår att utredningen av framtidens lönebildning skall lägga fram sitt slutbetänkande i slutet av nästa år. Det ligger som jag ser det en viss fara i det dröjsmålet. Jag vill därför fråga finansministern: Är regeringen beredd att sätta press på parterna och få fart på beredningen så att riksdagen i höst eller i vår får ta ställning till förslag om exempelvis ett förstärkt medlingsinstitut? Jag tror att det är en viktig fråga nu inför stundande avtalsrörelse. I budgeten har Centern och regeringen enats om stora satsningar på utbildning och kompetens. Det har stor betydelse för framtidens sysselsättning. Men det behövs också mer flexibilitet på arbetsmarknaden. Här tycker jag att den nyss avslutade s-kongressen i Sundsvall gav något dunkla besked. Därför vill jag och Centern ha ett besked: Står regeringen kvar vid uppfattningen att a-kassan skall bli en tydligare omställningsförsäkring? Det är enligt vårt sätt att se orimligt att a-kassan skall vara en evig försörjningsförsäkring. Är finansministern och jag överens på den punkten? Fru talman! Saneringsarbetet har haft sin tid. Nu kraftsamlar vi och kan möta framtiden med en starkare ekonomi. Det ger oss också nya möjligheter. Arbetslösheten är vår tids största gissel. Alla i detta land måste därför engageras i kampen för minskad arbetslöshet. Ingen uppgift är därför viktigare än att leda Sverige bort från arbetslöshet och in i en tid för utveckling och nya jobb. Därför behöver Sverige en stark och hållbar ekonomisk tillväxt. Sverige behöver också fler företag och företagare. Sverige måste bli en nation som uppmuntrar nytänkande och innovationer. Gamla tiders lösningar på sysselsättningsproblem eller när det gäller produkter, osv. måste ersättas. Vi måste ha nya produkter, nya arbetssätt och framför allt tänka djärvare. Om Sverige skall gå in i 2000-talet med lägre arbetslöshet och mer sysselsättning i det privata näringslivet är det viktigt att åtgärder som främjar företagsamheten har hög prioritet. För varje ny privatanställd lättar statens börda och nya skatteintäkter strömmar in. Sverige behöver också en mer kraftfull regionalpolitik för att ge hela vårt land en positiv utveckling och stoppa koncentrationen till ett fåtal orter. Skattetrycket måste långsiktigt minska. Därför kommer Centern under den allmänna motionstiden som nu stundar att presentera förslag till riktlinjer för en reformerad skattepolitik under nästa mandatperiod. Låg och mellaninkomsttagarna måste få sänkta inkomstskatter. Den som tar del av den fördelningspolitiska bilagan till finansplanen får många och starka argument för en skattereform. Det finns också ett starkt parlamentariskt stöd för höjd brytpunkt i skatteskalan och avskaffad värnskatt. När vi tar steget in i nästa årtusende bör riksdagen ha fattat beslut om sänkt inkomstskatt för låg och mellaninkomsttagare och sänkt fastighetsskatt. Det är inte minst den höjda fastighetsskatten och en orimlig fastighetstaxering som bidragit till att många låginkomsttagare fått en tyngre skattebörda. Jag hoppas och tror att vi kan få ett brett samförstånd kring en sådan politik. Jag hoppas också att finansministern skall vara en av dem som går i spetsen för en reformering av skattepolitiken. Centerpartiet kommer hur som helst att göra det. Fru talman! Med det budgetförslag som riksdagen nu skall behandla finns det all anledning att säga att Sverige tar steget in i en positivare framtid. Tillsammans kan vi lyfta Sverige!

Fru talman! Jag måste först konstatera att finansministern lider av besvärande minnesluckor. Han talade om mannaminne, och det var det kortaste mannaminne jag någonsin har hört talas om! Det gick inte ens tillbaka till 1980-talet och den kasinoekonomi och spekulationskarusell som då fanns. Det slutade ju med att en av Erik Åsbrinks företrädare, nämligen finansminister Feldt, avgick i förtvivlan över politikens misslyckande. Det har vi fått städa efter, det har Erik Åsbrink fått fortsätta att städa efter och det orsakar fortfarande svenska medborgare bekymmer. Det är väldigt glädjande att ekonomin faktiskt går mycket bättre. Tillväxten blir litet högre, och de offentliga finanserna blir litet bättre än vad man tidigare trott. Det är verkligen på tiden att hushållen i Sverige kan få uppleva förbättringar i stället för försämringar. Det är väldigt bra att Sverige också får draghjälp av utlandet - vi ser faktiskt en uppgång i nästan alla länder. Det är viktigt att komma ihåg att det verkligt angelägna för att vi skall klara välfärden, vården, skolan och omsorgen, är att hela ekonomin växer, så att kommuner och landsting får egna skattepengar. Då behöver de inte betala ut så mycket pengar i socialbidrag utan kan använda sina slantar till skolan och vården. Det viktiga nu är att se till att den här förbättringen kan fortsätta under många år. Jag menar att vi borde utnyttja de goda tiderna till att lösa en del permanenta problem som Sverige har. Det behövs ett längre perspektiv än det Erik Åsbrink visar upp i budgetpropositionen för att vi skall få en politik för fler jobb genom företagande. Jag kan inte gärna begära att Erik Åsbrink skall ha ett sådant "mormorsperspektiv" som jag hade i min budgetsaneringsplan, Nathalieplanen. Han är ju rimligen inte mormor. Men budgetsaneringen har ändå tagit flera år i anspråk, så flerårstankarna borde kunna finnas. I stället är det mer en satsning på det korta perspektivet, fram till valet, som gäller. Erik Åsbrink verkar mycket glad över det, och Per-Ola Eriksson talar med husbondens röst. Det bekymmersamma är att inte alla har anledning att vara så glada, ens på den här korta sikten. Jag läser t.ex. i finansplanen att pensionerna minskar i köpkraft både i år och nästa år, trots att antalet pensionärer med hög ATP ökar. De som inte har hög ATP får alltså ännu större minus. Inte heller de arbetslösa har något skäl att vara glada, vilket verkligen är bekymmersamt. I år, 1997, är det bottenrekord för antalet människor med arbete. Inte någon gång under hela 1990-talet har så få människor haft arbete och en arbetsinkomst som just i år. Tyvärr är det också rekord för den öppna arbetslösheten. Erik Åsbrink har nu som förr varit tvungen att skriva upp prognoserna för den öppna arbetslösheten. I år väntas den blir 8,4 %. Så hög har den öppna arbetslösheten aldrig varit förut. Jag är ganska säker på att Erik Åsbrink är bekymrad över detta. Han skriver ju också att från fördelningspolitisk synpunkt finns den största orättvisan mellan den som har arbete och den som är utan. Då är det helt ofattbart att ingenting görs för att få fart på de nya jobben. Det finns ett förslag, nämligen återställaren av sjuklöneperioden. Det är i och för sig välkommet, men det är ju bara att avskaffa en av regeringen och Centern tidigare införd försämring. Det räcker faktiskt inte långt. När det nu går bättre i ekonomin men sämre för de arbetslösa borde det leda till en kaskad av förslag för att få fram fler arbeten. Från Folkpartiets sida kommer vi med sådana förslag, så regeringen kan få chansen att ändra sig och få en politik för fler jobb genom företagande. Åsbrink nöjer sig med att ganska stillsamt och förnöjsamt konstatera att han anser att förutsättningarna för företagande är goda i Sverige. För mig - och jag tror för många med mig - är det dock uppenbart att när vi har en rekordarbetslöshet är förutsättningarna för jobb och företagande inte alls tillräckligt bra. Man måste göra mera, t.ex. sänka löneskatterna, särskilt i tjänstesektorn, så att man får fram fler arbeten i näringslivet. Fru talman! Detta är ju något av en valbudget, och man kan börja summera den här mandatperioden litet grand. År 1994 lovade socialdemokraterna att sänka arbetslösheten. Den skulle ned till 5 % redan år 1995. Det misslyckades som alla vet. Nu är målet att man skall halvera den öppna arbetslösheten till 4 % till sekelskiftet. Det borde betyda att en himla massa nya jobb finns i dessa kalkyler. Men om man räknar ihop regeringens egna siffror från 1995, 1996, 1997 samt prognosen för 1998, så finner man att sysselsättningen totalt sett har minskat under hela denna period. Färre människor kommer enligt regeringens siffror att ha arbete 1998 än 1995. Om man skall tro tabellerna minskar antalet personer som har arbete med 32 000 under den här mandatperioden. Det är ju förfärligt, och dessutom minskar det s.k. arbetskraftsdeltagandet, alltså andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften. Den minskar hela tiden och fortsätter att minska ända fram till sekelskiftet. Detta beror delvis på det förskräckliga förslaget om generationsväxling, som bygger på att vissa människor inte alls behövs i samhället. Det bästa man kan säga om det förslaget är att det har gjorts så krångligt att det nog inte blir så mycket av det. Det är en sorts planekonomisk historia med tänkta s.k. successionskedjor, där varje led skall godkännas av länsarbetsnämnden. Det är förfärligt konstigt. Regeringen konstaterar själv att man inte når målet om halvering av den öppna arbetslösheten, trots de ganska ljusa kalkylerna. Man kan se sig om i världen. Det finns många länder där man haft flera år av uppgång och där många nya arbeten skapas varje år. En del förståsigpåare, t.ex. i Internationella valutafonden, säger att världen står inför den längsta uppgångsfasen på 25 år. Världens ekonomier har tagit steget in i en ny ekonomisk era. Det vore ju jättebra om detta också kunde innefatta Sverige. Jag är säker på att Erik Åsbrink vill det. Men där finns några hakar, som Åsbrink också noterar i förbifarten men inte gör något åt. Skattepolitiken är en sådan hake. När världens ekonomier blir mer sammanvävda och allting, inklusive företagandet och därmed jobben, blir rörligt, kan inte ett land avvika och ha mycket högre skattesatser än alla andra länder. Då växer företagen och jobben i dessa andra länder och Sverige blir utan. I propositionen står att den internationella dimensionen i skattepolitiken blir allt viktigare. Det är ett litet krångligare sätt att säga samma sak. Ändå gör man ingenting. Dubbelbeskattningen på investeringar blir kvar. De höga skatterna på arbete blir kvar. Den gamla värnskatten ersätts av en ny. Det sistnämnda är ett så flagrant löftesbrott att Erik Åsbrink borde skämmas. Inte ett ord sägs om att sänka fastighetsskatten. Vi i Folkpartiet vill ta bort dubbelbeskattningen på investeringar, vi vill sänka skatten på arbete och vi står fast vid principen om "hälften kvar" i skattereformen. Men regeringen gör ingenting annat än att den vidhåller löftesbrottet om värnskatten. Den andra stora haken för Sveriges möjligheter att vara med i den nya ekonomiska eran gäller lönebildningen och arbetsmarknaden. Alla internationella bedömningar pekar på att detta är en central punkt i den ekonomiska utvecklingen. Det är en nödvändig förutsättning att lönebildningen fungerar bättre och att arbetsmarknaden blir mer flexibel om man vill ha en uppgång som håller i sig. Det räcker inte med en konjunktur som går uppåt, utan det behövs också strukturella förändringar. I finansplanen står också att kravet för att det skall gå bra är att lönebildningen fungerar bättre. Ett sådant förslag, som inte finns i propositionen, är att göra arbetslöshetsförsäkringen till en omställningsförsäkring så att man undviker den eviga rundgången mellan åtgärder och öppen a-kassa. Ordet omställningsförsäkring står faktiskt i propositionen, men jag har sett referat från s-kongressen där man sade nej till den bortre parentesen. Har Åsbrink kört över kongressen? Det kunde ju i och för sig vara positivt för ekonomin, och kanske ha ett visst politiskt intresse. Annars finns inte ett enda förslag, utan man bara antar att löneökningarna blir högst 3,5 %. Om lönerna skulle stiga mer under något av åren 1998, 1999 eller 2000 blir tillväxten sämre, de offentliga finanserna sämre, jobben färre och arbetslösheten högre. Vad gör ni då? Fru talman! Jag vill påstå att framtidssatsningar och framtidstro förutsätter att människor och företag har tilltro till att regler som det fattas beslut om här i kammaren och på andra ställen gäller under hyfsat lång tid. Det är väldigt dåligt med ständiga förändringar fram och tillbaka, och det är särskilt dåligt med retroaktiva regelförändringar. De retroaktiva skattereglerna för vissa företags ägare - de som av skatteskäl tvingats bort från börsens A-lista - är en pinsam historia för Sverige. De ständiga förändringar som har präglat politiken under den här mandatperioden är väldigt många. Listan över fram-och-tillbaka-politiken är mycket lång: Sänkt barnbidrag, höjt barnbidrag, avskaffat flerbarnstillägg, återinfört flerbarnstillägg, sänkt akassa, höjd a-kassa, återinförd dubbelskatt, slopad dubbelskatt för vissa, höjda löneskatter, sänkta löneskatter för vissa, höjd förmögenhetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt för de allra rikaste, fördubblad sjuklöneperiod, halverad sjuköneperiod etc. Varför skall man tro på de regler som det nu beslutas om? Vem vågar lita på att regeringen står för vad den säger? När ändras reglerna nästa gång? Skall man ändra reglerna igen om t.ex. lönerna skulle stiga mer än 3,5 %, vilket tyvärr inte är alldeles osannolikt? Skall man då ändra dem om sex månader, om nio månader eller efter valet? Hur blir det? Folkpartiet menar att Sverige behöver en ny kurs. För närvarande finns det inte någon kurs alls, utan bara en velig fram-och-tillbaka-politik. Till sist, fru talman, undrar jag liksom tidigare talare över den otrevliga lucka som jag har funnit i alla buntarna med papper: Var har regeringen avsatt pengar för att betala stängningen av Barsebäck?

Fru talman! Så har den här socialdemokratiska regeringen lagt fram sin sista budget för den här perioden. Lars Tobisson och Carl Bildt hoppas säkert att det skall bli den sista s-budgeten över huvud taget - det hör vi. Vi har hört Lars Tobisson när han har talat här. Han tycks ha ett perfekt mörkerseende - han ser bara mörker. Inte en enda ljuspunkt förmår han se. Han är den borne pessimisten. Och han hoppas att vi skall glömma allt vad Moderaterna själva åstadkom när de satt vid makten. Eller så hoppas han på något annat: Han vill få oss att tro att Moderaterna har ett nytt recept och att de skall lyckas bättre. Kanske är det så att sänkta skatter och urholkad välfärd kan sätta en sådan press på många löntagare att de tvingas ta jobb till urusla löner, Lars Tobisson. Det är möjligt att det kan gå. Men priset för den Döbelnsmedicinen är växande sociala klyftor, konflikter i samhälle och arbetsliv, budgetunderskott och ökad ojämlikhet. Den moderata modellen förutsätter ett totalt systemskifte - ett slags Robinsonsamhälle som i det TV program man nu tvingas att stoppa och redigera om. Det är ett samhälle där man måste välja bort dem som man säger gör minst nytta. Men ett sådant samhälle är inte bra. I ett sådant samhälle är det alltid invandrarna, kvinnorna och ungdomarna som först stängs ute. Vi vill inte ha ett sådant samhälle. Priset för er modell är för högt, Lars Tobisson. Jag skall börja med att ge regeringen en smula beröm. Jag skall inte överdriva - det skall man aldrig göra. Men det är faktiskt bra att Sverige går mot balans i de offentliga finanserna. Målet om ett överskott i de offentliga finanserna får dock inte sättas före kampen mot arbetslösheten. Om detta är jag, Vänsterpartiet och s-kongressen överens, Erik Åsbrink. Nu gäller det bara att alla blir överens om det. Förslag om pengar till vård, daghem, skola och äldreomsorg är bra. Höjda barnbidrag är bra. Detta är förslag som stärker barnfamiljerna, Lars Tobisson. Det är väl bra? Familjen är ju viktig. Det finns de som säger att detta bara är valfläsk. En affärstidning skrev redan i våras: Nu gör Persson en vänstersväng inför valet, men sedan väntar en stram finanspolitik, dvs. en högergir. Även om den bedömningen vore sann säger jag att landets barnfamiljer har anledning att glädjas över höjda barnbidrag. De arbetslösa som nu i höst får höjd a-kassa - det är ju inte alla som får det - har anledning att glädja sig. Man skall väl glädja sig medan man kan? Det är faktiskt inte affärstidningarna som bestämmer utvecklingen i det här landet efter valet - det är väljarna. Det är bra att vi har kontroll över landets finanser. Hösten 1994 var det inte så. Jag säger inte som somliga - t.o.m. i denna talarstol ibland - att det är Bildts och Wibbles fel, och att det var de som skapade massarbetslöshet och rekordunderskott. Så duktiga är de inte att de skulle ha kunnat klarat av allt det. Jag skall inte ens säga att de skall dela bördorna med Mats Odell och att han har sin del i det hela, och att Per Ola Eriksson också skall ta på sig sin skuldbörda. Varken allt ont eller allt gott beror nämligen på oss politiker. Att Sverige hamnade i en mycket djup kris berodde till en del på politiska beslut. Detta förvärrades under den borgerliga tiden och även tidigare - det är sant. Men framför allt fattades fler dåliga beslut i bolagsrummen, i bankpalatsen, vid avtalsborden och framför allt av alla de där unga pojkarna, och några töser, som satt framför börsskärmarna och knappade. Jag talar om de människor som på 80-talet spelade Monopol på riktigt med andras pengar. Det var det som skapade det hela. Detta och en massa andra strukturproblem fick både budget och massarbetslöshetsbomberna att brisera. Ekonomin och välfärden krympte samtidigt som ojämlikheten ökade och jämställdheten ställdes åt sidan. Fru talman! Jag gav regeringen beröm på några punkter, men jag överdrev inte. Min kritik är tyngre än berömmet. Under de gångna åren har nämligen klyftorna växt. De som samlat på börsen har fått mycket, men vård, omsorg och skola har skurits ned. De som har spelat på börsen har fått miljoner, ja miljarder, medan resten av svenska folket har suttit med sina kuponger och tittat på Loket och Bingolotto och spelat på den börsen. Det är den samhällsutveckling som har varit. Förra året ökade hushållens sparande med 418 miljarder kronor samtidigt som över 700 000 människor tvingades söka socialhjälp. Bakom var och en av de här 750 000 människorna finns det en tragedi. Det är aldrig roligt att ta de tunga stegen till socialkontoret och be om bidrag. Regeringen har inte förmått föra en politik för en uthållig tillväxt. Ni har skapat oro genom ständiga sparpaket och ändrade regler. Är det något som människor och marknaden vill ha av oss politiker så är det rättvisa och stabila regler. I januari 1995 sade finansminister Persson att det krävdes ett saneringsprogram på 114 miljarder. Några månader senare sade han att det krävdes 12 miljarder till. Vi kan tvista länge om vem som hade rätt, men jag konstaterar att regeringen nu tycker att det är rimligt att ge mer än 12 miljarder till hushållen. Litet torrt kan jag konstatera att hade regeringen inte sänkt barnbidragen och a-kassan hade den inte kunnat höja dem nu. Det är ju sant. En del i budgetsaneringen bestod av höjda egenavgifter. Egenavgifterna fungerar ju som en ovanligt otrevlig skatt, Lars Tobisson. Det är en skatt som tas ut på låga inkomster men inte på höga. Det är inga avgifter på inkomster över 270 000 kr. Är man beredd att ta bort värnskatten - extraskatten för dem som tjänar bra - måste man också vara beredd att sänka skatten för dem som tjänar litet. Därför är det dags att ompröva beslutet att höja egenavgifterna den 1 januari 1998. De skall ju höjas med en procentenhet då. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet har tagit en stor del i kampen mot underskotten, men vi har misslyckats på en ännu viktigare punkt. Vi har inte fått med oss en majoritet i riksdagen för en offensiv kamp mot arbetslösheten. Fru talman! Vi hörde finansministern säga att det är skördetid nu. Det är ju skördetid varje höst. Det vet ju statsrådet. Men jag tycker att statsrådet skall prata med Centern. Många i deras led vet säkert att all skörd inte är god skörd, och detta är ingen god skörd i denna skördetid. Sedan kommer Centerns talesman Per-Ola Eriksson och säger att nu har vi fast mark under fötterna. Det är riktigt, men vi har inte riktigt kommit över floden. Vi är tillbaka på utgångspunkten. Arbetslösheten består ju. Detta borde ha varit en budget som satte kampen mot arbetslösheten främst, men regeringen har aldrig lyckats lägga fram en sådan budget. Vi ställer upp på målet om 4 % öppet arbetslösa, men det är klart otillräckligt. Målet måste vara att öka sysselsättningen, inte att få ned arbetslösheten. Nu får vi en del nya jobb i den privata tjänstesektorn, och det är ju bra. Men samtidigt försvinner ju jobb i kommunerna. Det kommer ju att vara färre anställda i kommunsektorn år 2000 än vad det var 1996. Kvinnornas arbetsmarknad krymper, ungdomen stängs ute och fler och fler trängs ut från arbetsmarknaden och räknas inte ens som arbetslösa. Det är detta missförhållande - för få i arbete - som är grundbulten till de allt djupare klyftorna och de allt större sociala missförhållandena. Nu framstår misslyckandet som ännu större när vi vet att regeringen inte ens tror att vi klarar det begränsade målet om Detta försöker nu Moderaterna utnyttja. Högern vill få oss här i kammaren och svenska folket att tro att de har ett recept som ger fler jobb, mer i plånboken och trygg välfärd. Det är fantastiskt. Men det har de inte, fru talman. Inte ens Carl Bildt kan växla en hundring i tre femtilappar. Det finns andra och mer realistiska alternativ. Vi säger att det är rimligt att minska skatterna för dem som har det sämst ställt. Vi är beredda att diskutera höjda grundavdrag eller lägre egenavgifter. Vi är beredda att stödja skattelättnader för mindre förtag och på tjänsteproduktion, men vi vägrar att låta det gå ut över vård, omsorg och skola. De får inte drabbas. Är ni villiga att diskutera den infallsvinkeln? Vi säger också att det inte räcker med skattepolitik för att uppnå rättvisa och uthållig tillväxt. En alltmer internationaliserad ekonomi reser nya krav. Sverige skall inte möta den internationella konkurrensen med lägre löner och sämre arbetsrätt. Vi kan förvandla den globala utmaningen till en möjlighet. Anne Wibble sade att hon var ju mormor, så hon såg det litet mer långsiktigt. Jag är inte ens farfar, därför ser jag det ännu mer långsiktigt för mina kommande barnbarn. Vi kan se framtida möjligheter som sträcker sig utanför EU. Med en offensiv näringspolitik kan vi möta framtiden med en miljöanpassad produktion och miljöanpassade produkter. Vi skall styra kapital från spekulation till företagande och investeringar. Men då krävs det att vi vågar föra en debatt om ägande och kapitalbildning. Vi politiker måste vara beredda att ställa krav på demokratisk kontroll gentemot finansmarknadens derivatjonglörer som sitter och flyttar miljarder på skärmarna. Vi måste våga säga till Bo Berggren på Stora i Falun att: "Sköt du ditt, så sköter vi vårt. Det är utanför ditt kompetensområde att ha synpunkter på hur man skall sköta regeringsbildningen och riksdagsarbetet." Vi behöver nya stabila spelregler på arbetsmarknaden. Det kan man inte skapa med en antifacklig politik. I stället behöver vi ett arbetsliv med kompetensutveckling och produktutveckling. Då kan man göra bättre saker billigare. För att sammanfatta det hela: Sverige behöver helt enkelt fler och bättre arbetade timmar. Men det kommer inte heller att räcka om vi på allvar skall kunna få ned arbetslösheten och få full sysselsättning. Då krävs också att vi kortar arbetstiden. Det är bra med avtal som skall korta arbetstiden, men skall vi få en rättvis utveckling i striden om tiden krävs också en lagstiftning. Vi politiker kan underlätta övergången till kortare arbetstid genom en grön skatteväxling, dvs. en skatteväxling som gör att vi minskar skatten på arbete. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet har visat att vi är beredda att göra vårt. Vi har visat att det finns gränser som vi inte går över. Vi sänker inte a-kassan. Det är en sådan absolut gräns. Men vi är villiga att ingå i allianser med vem det vara månde, framför allt inom arbetarrörelsen naturligtvis, för arbetet. Vi väntar på andras besked nu. Vi väntar på Mats Odells, Anne Wibbles och t.o.m. Lars Tobissons besked. Ni inbjuder till samarbete, men då kan man inte råkritisera allt och alla. Man få ju visa god vilja på någon punkt. Det har vi gjort. Jag för min del är beredd att säga att jag föredrar handling framför ord. Sveriges arbetslösa behöver handling nu. Vår gemensamma välfärd kräver ett folk i arbete.

Fru talman! Vi har på senare tid fått en debatt som ganska ensidigt handlar om att försvaga de offentliga finanserna. Å ena sidan har vi den socialdemokratiska regeringen i spetsen för en diskussion där man vill öka utgifterna genom att ta tillbaka beslut om en del särskilt olämpliga besparingar som man tidigare har fattat. På den andra sidan har vi den moderatledda debatten om att sänka skatter som man upplever som särskilt olämpliga. Men bägge sidor säger att bara de får föra samma politik som de alltid har stått för kommer allt att bli bättre. Det är som om ingenting har hänt i världen och i verkligheten. Det är som om internationaliseringen inte hade funnits och miljöförändringarna inte hade kommit till stånd. Det är som om vi var tillbaka där vi var för 20-30 år sedan. Vi i Miljöpartiet anser att det är stor risk för att bägge dessa alternativ leder till en ny ekonomisk kris i nästa lågkonjunktur. Det luktar mycket valfläsk om de här alternativen. Det är inte att ta sitt ansvar att inte våga omvärdera sin politik i en föränderlig värld. Vi i Miljöpartiet står för ett annat synsätt på ekonomin. Vi har ett mer långsiktigt synsätt på ekonomi och samhällsutveckling. Fru talman! Det här är en remissdebatt med anledning av regeringens budgetförslag som här och nu har lämnats till riksdagen. En första snabb genomgång av förslaget visar dessvärre att nytänkandet fortfarande är avlägset. De mer grundläggande och långsiktiga förändringar som behövs för att skapa ett socialt och ekologisk hållbart samhälle lyser med sin frånvaro. Regeringen fortsätter att odla sina rosenröda drömmar om en mycket hög och varaktig tillväxt med snabbt sjunkande arbetslöshet minst tre år i rad. Men det finns inga sakligt hållbara skäl att tro på detta. Tvärtom visar de senaste årens erfarenheter av regeringens politik att massarbetslösheten med största sannolikhet kommer att bestå. Visserligen har regeringen närmat sig oss i Miljöpartiet på några konkreta punkter. Jag tänker då på kompensationen till kommuner och landsting, återställandet av barnbidragen och att pensionärernas bostadstillägg återställs. Det är bra. Återställandet till kortare sjuklöneperiod är bra. Också försöken att redovisa miljöeffekterna av den ekonomiska politiken som nu görs för första gången den här valperioden är bra. Men sett i ett större och mer långsiktigt perspektiv är det alltför begränsade och otillräckliga eftergifter. Det är ju faktiskt så att de socialbidragstagande föräldrarna inte får någon glädje av de höjda barnbidragen. Socialbidragen sänks ju i motsvarande grad, och detta handlar ju om de mest utsatta. Fru talman! Massarbetslösheten har tagit ett järngrepp om vårt land. Den skapar stora orättvisor. Den har slagit hårt mot många barnfamiljer, och den hotar en hel generation av unga människor med utanförskap och främlingskap i samhället. Vi ser att det grupp av människor som helt hamnar utanför trygghetssystemen växer, och det är i hög grad unga människor det handlar om. Visserligen sade statsministern storartat i sin regeringsdeklaration i tisdags från den här talarstolen att alla, verkligen alla, skall vara med. Men verkligheten talar ett annat språk. För några dagar sedan fick vi motta en utredning som visar att det finns en snabbt växande grupp av övriga som varken har arbete eller är arbetslösa. Det är människor som har ramlat ut ur den berömda svenska statistiken. Enligt den här utredningen är det 928 000 människor i åldrarna 20-64 år som står utanför arbetskraften, som alltså varken arbetar eller är arbetslösa. Det är en ökning med 330 000 de sista sex åren. Vi har god anledning att tro att den här ökningen kommer att fortsätta om samma politik förs i fortsättningen. Också i det siffermaterial som redovisas i regeringens budgetförslag kan vi konstatera att den relativa arbetskraften minskar år efter år och att det kommer att fortsätta även med det sätt som regeringen beskriver framtiden till år 2000. Fru talman! Regeringens sätt att räkna ekonomisk tillväxt och sjunkande arbetslöshet har under tre års tid varit en återkommande upprepning av falska förhoppningar. Vi i Miljöpartiet har gång på gång pekat på orimligheter i beräkningarna och vi tvingas göra det även i dag. Visst är det möjligt att tillväxten blir så hög som 3,1 % nästa år. Mycket talar för det, särskilt med tanke på att människor har hållit igen så hårt under flera års tid. Men att tillväxten varaktigt skulle fastna på treprocentsnivån under tre års tid är inte särskilt troligt. Erfarenheterna visar att så höga tillväxttal endast uppträder enstaka år. Granskar man regeringens sifferunderlag hittar man också en del underligheter. Man har bl.a. räknat med att kommunernas och landstingens konsumtion skall öka, samtidigt som deras ekonomiska resultat försämras. Vem tror egentligen på det? Man räknar med att hushållen skall känna sig trygga och konsumera mer år efter år och åter minska sina ekonomiska marginaler. Vem tror på det? Man räknar med att omvärlden, i EU och annorstädes, skall utvecklas snällt och positivt trots riskprojektet EMU och återkommande störningar i den globala ekonomin. Vem tror på det, med tanke på vad som händer i t.ex. Sydostasien? Trots dessa förhoppningsfulla, men föga trovärdiga, beräkningar klarar inte regeringen sitt eget mål, att få ned den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Då har man ändå räknat med att fortsätta med lika omfattande AMS-åtgärder som i dag och med satsningar på fler utbildningsplatser. Dessutom handlar det om att förtidspensionera ännu fler fullt arbetsföra människor. Är det inte dags för regeringen att inse att det krävs mera grundläggande förändringar för att råda bot på massarbetslösheten? Det kan inte vara rimligt att vi som har arbete skall tvingas fortsätta med att jobba 40 timmar per vecka i evig tid och samtidigt tvingas betala allt högre skatter för att betala för att andra människor inte skall få arbeta. Speciellt gäller det unga människor. Det är faktiskt vad som har inträffat. Under de senaste 15 åren har arbetstiden inte sänkts, trots att produktiviteten på vårt arbete stadigt har ökat. Detta är faktiskt en av de viktiga strukturella underliggande orsakerna till massarbetslösheten. Fru talman! Vi i Miljöpartiet kräver självklart att arbetstiden skall sänkas. Det vore lämpligt att ta ned den till 35 timmar per vecka. Det skulle ge ca 200 000 nya jobb, och det skulle bli ett rättvisare och bättre samhälle socialt sett. Det skulle också leda till att vi får lägre kostnader för arbetslösheten och till att vi kan finansiera en rejäl skattesänkning på arbete, vilket också blir en viktig del i detta med att kunna sänka arbetstiden. Den andra strukturella åtgärden som måste till för att massarbetslösheten på lång sikt skall kunna utraderas är nämligen just att beskattningen på arbete sänks ordentligt. Det kan göras genom att man får ned arbetslösheten genom minskad arbetstid, men det kan också göras genom att växla skatter på arbete mot skatter på miljö. I dag är det faktiskt lönsamt på miljösidan att bedriva miljöfarlig verksamhet. Det billigaste alternativet är ofta det mest miljöfarliga, alltså det minst lämpliga alternativet på lång sikt. Detta visar på att prisrelationerna från miljösynpunkt ofta är konstiga och felaktiga. Men vi har ju skatteinstrumentet för att kunna ändra på detta, så att marknadsekonomin arbetar för en bättre miljö också i det avseendet. Fru talman! Sommaren 1997 var sommaren då algblomningarna i Östersjön blev större än någonsin. Det var också sommaren då förändringar i klimatet ställde till oerhörda skador i form av översvämningar i våra sydligt belägna grannländer. Detta är några exempel på och allvarliga påminnelser om att miljöproblemen är olösta och växer år från år. Miljöproblemen, och därmed miljöskulden, växer stadigt enligt rapporter från både nationella och internationella miljöinstitut. Sett till den budget som nu ligger på riksdagens bord är det faktiskt bara nålpengar som satsas på att göra något åt situationen. Man gör inget beträffande de skatteförändringar som skulle behövas. Den tilltagande miljökrisen kräver betydligt mera långsiktiga och djupgående förändringar i den ekonomiska politiken. Till årets budgetproposition finns en miljöbilaga. Det är bra och efterlängtat. Vi i Miljöpartiet har ju efterlyst detta gång på gång. Det finns faktiskt en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet, men också med Centern och Kristdemokraterna, om att det skall finnas en redovisning av miljösituationens utveckling som en del av uppföljningen av konvergensprogrammet. Äntligen har den första redovisningen kommit. Jag påminner er alla om den bilagan. Läs den noga så får ni se vad ni tycker om den! Kan man av den se hur miljösituationen har förändrats till följd av den ekonomiska politiken? Det är ju det som skall redovisas. Jag vill nog påstå att det är väldigt svårt att av bilagan utläsa hur miljösituationen faktiskt har påverkats. Till min stora förvåning ser jag att man inte har tagit den kunskap till vara som finns på andra håll - t.ex. hos Stockholms internationella miljöinstitut, som har gjort en alldeles utmärkt utredning kring den miljöjusterade bruttonationalprodukten för Sveriges del. Man skulle kunna utnyttja andras kunskaper för att få en bättre beskrivning. Men man har inte ens noterat sommarens miljökatastrofer. Det verkar vara så att man först har skrivit slutsatsen och sedan fyllt på med brödtext. Slutsatsen är att det nog inte finns några problem. Vem tror på det? Fru talman! Vi i Miljöpartiet har år efter år krävt att kommuner och landsting skall prioriteras bättre i statsbudgeten. Vi har sagt att det finns skäl att hålla nere nivån på transfereringar till dem som har det bättre för att i stället se till att det kommer mera pengar till välfärdens kärna: skolan, vården och omsorgen. Där får det inte rustas ned, för detta är det viktigaste vi har. Barnen skall inte ges förlorade år i skolan. Regeringen har trots det, och trots att man säger sig tycka likadant, dragit ned vad gäller kommuner och landsting genom att undandra kommunsektorn skatteunderlag, genom att inte räkna upp statsbidragen med inflationen och genom att övervältra kostnader när man sparar till den statliga verksamheten. Nu är smärtgränsen definitivt passerad. Larmrapporterna kommer tätare och tätare. Det är bråttom att se till att barnen inte får fler förlorade år, att se till att de utsatta äldre kan komma ur sin tilltagande misär och att se till att sjukvårdens förfall kan stoppas. Det är bra att regeringen nu närmar sig Miljöpartiets förslag och tillskjuter mera pengar till kommuner och landsting, men det är alldeles otillräckligt. De summor, Erik Åsbrink, som ni nu skjuter till räcker inte ens för att nå nollresultat för 1998. Kommunsektorn tappar i storleksordningen 6 1⁄2 miljarder kronor nästa år. Talet om att de extra 4 miljarder kronorna netto nästa år skall ge nya jobb och bättre förutsättningar osv. är en skönmålning. Försöker ni medvetet lura folk? Fru talman! Det moderatledda oppositionsalternativet är visserligen inte dagens ämne för debatt, men det måste diskuteras, framför allt framgent. Men samtidigt är ni ovilliga att redovisa vilka sociala och fördelningspolitiska effekter era förslag har. Det vore rätt intressant att någon gång få höra Moderaterna tala om fördelningspolitiken. Hur ser den egentligen ut i moderat tappning? Var skall ni hämta pengarna till alla skattesänkningar som ni föreslår? Det krävs klargörande besked. Det var välgörande att Carl Bildt i somras i sitt tal i Grisslehamn tog avstånd från nyliberalismen. Men har Moderaterna gjort det? Hur tänker ni förändra den ekonomiska politiken för att minska miljöskulden? Har ni någonsin analyserat er politik med den utgångspunkten?

Fru talman! I dag är det meningen att vi i oppositionen skall granska och nagelfara regeringens budget. Först om drygt två veckor är det vår tur att presentera vår politik och vårt alternativ till regeringens politik. Det verkar nu som att Sverige går mot något ljusare tider. Vi gläder oss alla naturligtvis åt detta. Jag lyssnade till statsminister Göran Perssons högtstämda regeringsdeklaration i tisdags från denna talarstol. Budskapet var mycket enkelt: Regeringen Persson har nu löst alla problem. Vi har framför oss en skördetid, sju feta år, ökande bidrag, kortare arbetstid, en svällande offentlig sektor. Det var tur att han höll i sig i talarstolen, för annars hade han nästan stigit åt vädret, obekymrad om massarbetslöshet och nyfattigdom som håller på att bita sig fast. När man i dag lyssnat till finansministerns lovsång till förbättringarna i ekonomin måste man fråga sig: Är den internationella konjunkturuppgång som vi nu ser bara den svenska regeringens och budgetsaneringens förtjänst? Eller sker tillväxtökningen i vårt land, utöver budgetsaneringen, mera trots än tack vare regeringens politik? Ryckighet, instabila villkor, som Anne Wibble exemplifierade, och återställare är ingen bra jordmån för tillväxt och nya jobb. Det är rätt att arbetslösheten nu sjunker, även om denna budget bekräftar att regeringen inte når målet om halverad arbetslöshet till sekelskiftet. En del av förbättringen är naturligtvis en genuint ökad efterfrågan på arbetskraft, men väldigt mycket sker på grund av att regeringen flyttar över arbetslösa till allehanda utbildningsprogram. Genom det s.k. kunskapslyftet har inte mindre än 67 500 tidigare arbetslösa personer t.o.m. augusti flyttats ut ur den s.k. arbetskraften. Så har arbetslösheten i statistiken pressats tillbaka. Därtill har 6 000 personer över 60 år beviljats en tillfällig avgångsersättning. Den allra viktigaste förklaringen till den vändpunkt som Erik Åsbrink gläder sig år är alltså kreativ bokföring. Så pressar regeringen tillbaka arbetslösheten i statistiken tiondel för tiondel. Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man talar om vändpunkter. Senast vi hörde talas om en vändpunkt av en annan finansminister var inför valet 1991. Då såg Allan Larsson ljuset i tunneln. Detta ljus var, som vi alla vet, inte slutet. Det var ett tåg som kom emot honom i tunneln. Man skall nog vara försiktig när man talar om vändpunkter, Erik Åsbrink. Den här politiken håller inte i längden. Folk vill ha riktiga jobb i fler och växande företag.

Sex månader är tryggheten. Aldrig har så få gjort så mycket för så många som de förväntas göra under åren framöver. Arbetskraftsandelen sjunker till sin lägsta nivå någonsin år 2000. Detta är, fru talman, en ren åsnepolitik. Ni känner igen bilden med gumman som lastade mer och mer på den lilla åsnan. Orkar du det så orkar du det. Och så lastas bördorna tills benen viker sig på dem som skall bära den allt tyngre skattebördan för de många. Ger det framtidstro? Ger detta långsiktighet? Det går inte i längden, Erik Åsbrink, att köpa sysselsättning för skattepengar som man tar från änkor, handikappade, barnfamiljer och genom att lägga straffskatt på vanligt lönarbete. Kommunerna och deras kärnverksamheter - vård, omsorg och skola - lovas nu generöst 16 miljarder kronor. Men knappast ett ord finns i propositionen om att regeringen Persson med andra handen tar tillbaka över 16 miljarder från kommuner och landsting under den här mandatperioden. Men nu vet vi att ingen regering hittills skurit ned så mycket i just dessa verksamheter som regeringen Persson. Vi ser att tidningarna är fulla av krisrapporter om patienter som ligger på läkarexpeditioner och växande vårdköer, poliser i Nynäshamn som av besparingsskäl inte får ingripa mot misshandel som sker 300 meter från polisstationen. Robinsonsamhället, Lars Bäckström, är redan här. Det administreras för närvarande av Göran Persson och Erik Åsbrink. Det måste vi rätta till. Regeringen orkar inte göra något åt grundproblemen med massarbetslösheten och den svaga tillväxten. Ingenstans i budgeten, fru talman, räknar heller regeringen med familjen, samhällets byggsten, utan det är myndigheter, stat och kommun som allt hänger på. Kom ihåg att trygga familjer är vinst för Sverige. Och då handlar det inte bara om en sådan vinst som kan räknas i kronor och ören. Därför är det obegripligt att regeringen låter de sociala ingenjörerna stå kvar på kommandobryggan och styra även framöver. Bland det mesta häpnadsväckande i finansplanen är påståendet att ålderspensionärer har klarat sig väl. Jag undrar vad de många äldre känner som i dag inte har råd att besöka tandläkaren eller betala för de nödvändiga medicinerna och de många som väntar på sina starr eller höftledsoperationer i de växande vårdköerna. Men grundproblemet orkar regeringen fortfarande inte göra något alls åt. Om regeringen inte gör en total sinnesförändring när det gäller företagandets villkor och tar itu med landets djupgående strukturella problem, kommer de hundratusentals deltagarna i kunskapslyft och allt vad det heter att efter avslutade studier fortsatt få vara arbetslösa. Det som då har lyft är deras studielån, medan kunskaperna får läggas i träda. Men regeringens tanke är väl att detta inte skall upptäckas förrän efter valet, för kurserna sträcker sig över valet. Det är en smart uträkning. Men rätt skall vara rätt: 3 000 fler fick jobb i augusti jämfört med samma tid förra året på den öppna arbetsmarknaden. Den stolthet man känner över att i budgeten ha återställt de egna återställarna verkar något överdriven. Det var beklämmande att här i kammaren tidigare höra Erik Åsbrink och Per-Ola Eriksson till sista bloddroppen försvara de 28 dagarnas arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Nu säger man att det skall återställas "för att underlätta företagande". Därmed har ni erkänt att ni hittills har försvårat för företagande. Detta påminner om ett par biltjuvar som efter ett år när de har begagnat fordonet ångrar sig, lämnar tillbaka det till ägaren och sedan förväntar sig beröm för detta. Det är en något märklig politik. Det här är den enda åtgärden som ni tar fram för att underlätta för företagandet. Det är för dåligt, Erik Åsbrink. Vi minns alla guldregnet över Sundsvall. Men jag tror att det blir ganska förvirrande för människor. Först genomförs det brutala nedskärningar i vården, omsorgen, skolan, änkepensionerna, de handikappades assistentersättningar och försämringar för fattigpensionärerna och barnen - barnen som enligt både LO och Barnombudsmannen är krisens stora förlorare. Så plötsligt ett år före valet öppnas dammluckorna på Socialdemokraternas partikongress. Ett vattenfall släpps loss, mina vänner, som enligt Lena Melin i Jag kommer att tänka på sagan om hattstugan, om ni minns den. När barnen hade varit stygga fick de först smaka riset och genast efteråt mammas goda honungskaka. Det är litet av den principen som används här. Förbättringarna av statsfinanserna har skett till ca 80 % genom ökade skatteintäkter. Besparingarna är för oss kristdemokrater oacceptabla i sin fördelningspolitik. Det är de svagaste grupperna som har drabbats allra hårdast. Dessutom skall man notera att Riksrevisionsverket beräknar att hela 89,9 miljarder av budgetförstärkningen förra året bestod av engångseffekter. I år är 62,3 miljarder av budgetförstärkningen engångseffekter, bl.a. genom ändrade regler för momsinbetalning, inlösen av aktier i Nordbanken, försäljning av fastigheter och genom att man har flyttat in Kärnavfallsfondens miljardtillgångar i statsbudgeten. Dessa medel delas nu ut. Göran Persson har redan blåst faran över och börjat omvandla ett ännu inte uppnått överskott till valfläsk. Men det som förvånar mig mest är att regeringen inte föreslår några strukturella åtgärder mot den massarbetslöshet som nu riskerar att bita sig fast. Risken är ju att den konjunkturuppgång som vi ser och glädjer oss åt kan bli ganska kortvarig. Regeringen Persson utgår nämligen i budgeten från att konjunkturuppgången är ett normaltillstånd som varar i evighet. Frukterna av denna uppgång intecknas långt in i nästa sekel som om de redan vore givna. Kriser och nedgångar som vi vet alltid kommer förr eller senare existerar över huvud taget inte i regeringens kalkyler. Visst ser det bra ut i det korta perspektivet. Men i ett längre perspektiv är regeringens totala oförmåga att samla den egna rörelsen runt politiskt svåra strukturella reformer, såsom t.ex. lönebildning och arbetsrätt, det allra största hotet. Därför är risken stor att den goda konjunkturen bryts innan vi har kommit in i en ny tid med en långsiktig och stabil tillväxt. Då är det förödande att ha så konjunkturkänsliga offentliga finanser och ett så högt skattetryck. När nästa lågkonjunktur kommer sjunker inkomstsidan ihop som en trött sufflé, och då kommer utgiftssidan att explodera och därmed havererar statsfinanserna igen, precis som de gjorde i början av 90-talet. Det är ett svek att nu inte våga ta itu med företagsklimatet och de strukturella problem som har gjort att Sverige sedan 1970 har halkat från 3:e till 17:e plats bland OECD-länderna. Regeringens politik byggs därför för mycket på lösan sand. Det hjälper inte att renovera fasaderna när det är själva grunden som vacklar. Hoppet står nu till en ny icke-socialistisk riksdagsmajoritet, dit jag hoppas att så småningom få inräkna även Centerpartiet. Det behövs en ny regering som kan ge nya och stabila villkor för landets familjeföretagare och därmed också för välfärden.

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på de olika inläggen. Jag konstaterar att flera av talarna medger att det går bra för svensk ekonomi, att utvecklingen går åt rätt håll och att detta skapar bättre förutsättningar för stigande välfärd och förbättrad sysselsättning. Men det fanns ett undantag, och det var Lars Tobisson. Och jag frågar mig: Varför är Lars Tobisson inte glad? Varför är det inte bra, Lars Tobisson, att den privata sysselsättningen stiger efter att den har rasat under de tidigare borgerliga regeringsåren? Varför är det inte bra att vi börjar få ordning i statsfinanserna efter det moras som skapades för några år sedan? Varför är det inte bra att räntorna har halverats och att investeringarna ökar när de tidigare räntorna dubblerades och investeringarna föll? Varför är det inte bra att det skapas flera företag i stället för att många företag går i konkurs? Varför känner inte Lars Tobisson någon glädja över att det nu faktiskt går bättre för Sverige? Vi har all anledning att diskutera skattepolitiken, och det är flera här som har tagit upp den i sina inlägg. Skatterna har flera uppgifter, men jag kan se tre huvuduppgifter. Den första är att de skall finansiera offentliga utgifter på ett sådant sätt att det blir balans i samhällsekonomin. Den andra är att de skall medverka till en rättvis och jämn fördelning av inkomster och levnadsstandard. Den tredje är att skatterna så långt som möjligt skall bidra till att det skapas flera jobb, att företagen växer och att det blir en tillväxt. Skatterna skall i varje fall inte resa onödiga hinder i vägen för detta. Moderaterna tycks bara uppehålla sig vid den sista punkten. Sänkta skatter är lösningen på alla problem. Då får man automatiskt som genom ett trollslag fart på Sveriges ekonomi. Men det finns ingen känsla - milt talat - för att man också skall skapa balans i de offentliga finanserna, att skatterna skall räcka till för att finansiera utgifterna. Det har vi sett under de perioder som moderaterna har haft ansvar för regeringsmakten: statsfinansiella moras och gigantiska underskott. Det finns inte heller någon känsla för fördelningspolitiken, trots att vi vet att skatterna spelar en viktig roll. Detta framgår av den fördelningspolitiska studie som har gjorts i budgetpropositionen. Hade vi inte använt en del skattehöjningar i saneringsprogrammet - det är inte fråga om några 80 % som Mats Odell talar om, utan det rör sig och ungefär hälften - skulle det ha blivit en helt annan och mycket sämre fördelningspolitisk utveckling. Det hade blivit större skillnader mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare och det hade inneburit försämringar för landets kvinnor. Och vad är Lars Tobissons svar på frågan, eftersom han inte vill använda skatterna: Varför skall klyftorna öka och varför skall kvinnorna försättas i ett sämre läge? Tala om för oss vilka de ytterligare utgiftsnedskärningar är som skulle ha gjorts i stället för de skatteåtgärder som vi genomförde! Jag håller med om att tanken på att moderater sanerar statsfinanser onekligen är litet främmande och ett halsbrytande tankeexperiment. Men vi genomför ändå detta. Vilka ytterligare utgiftsnedskärningar skulle ha genomförts om vi inte tagit till skatteinstrumentet? Hur hade fördelningsprofilen sett ut? Vilka är de utgiftsnedskärningar som behöver göras för att finansiera alla skattesänkningar som utlovas här i denna kammare och vid en rad andra tillfällen? När skall vi få besked på den punkten? Flera talare har också tagit upp frågan om lönebildningen. Jag ser - och det är möjligt att jag skiljer mig från några andra här i kammaren - att den är och skall vara ett ansvar främst för arbetsmarknadens parter. Det är viktigt att lönebildningen fungerar bra, bättre än vad den har gjort under de gångna åren. Här finns det klart utrymme för förbättringar. Jag har för min den vissa förhoppningar om att lönebildningen kommer att fungera bättre. Inflationsförväntningarna är lägre än tidigare. Arbetsmarknadens parter visar en större insikt och ett större ansvar om lönebildningens betydelse för att medverka till en förbättrad sysselsättning och hålla nere inflationen. Det har vi sett exempel på genom de samarbetsavtal som har träffats på industrins område och nyligen också på handelns område. Jag tror inte att staten skall gripa in och ta över ansvaret för lönebildningen. Men vi har tillsatt - och det säger jag till Per-Ola Eriksson - en utredare som ser över olika frågor, däribland om och hur medlarfunktionen skall förstärkas. Jag räknar med att vi får en rapport senare i höst som vi skall ta ställning till. Det kan eventuellt bli fråga om riksdagsbehandling senare. Jag hoppas att vi kan genomföra förändringar i gott samförstånd med parterna på arbetsmarknaden. Vi följer utvecklingen med stor vaksamhet. Men det är önskvärt, fortfarande, att huvudansvaret ligger kvar hos arbetsmarknadens parter. Sysselsättningen har många här talat om, och det med all rätt. Det är naturligtvis den allra viktigaste uppgiften att få ned den höga arbetslösheten, att öka sysselsättningen. Det skall framför allt ske genom att fler människor får arbete. Vi politiker kan inte i någon större utsträckning skapa de nya jobben. Vi kan möjligen göra det i någon mån i den offentliga sektorn, men även där är ramarna begränsade av vad samhällsekonomin medger. I den privata sektorn kan vi definitivt inte skapa de nya jobben. Vi kan skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och fler jobb i hela samhällsekonomin. Det måste vara en viktig uppgift. Jag tror inte för min del att det handlar om nyliberala experiment med avregleringar, massiva och ofinansierade skattesänkningar alternativt massiva skattesänkningar som finansieras med försämrad välfärd. Jag tror att framgångarna här går att nå på ett annat sätt. Det handlar återigen om att ha ordning och reda i de offentliga finanserna. Det är helt avgörande. Det är ingen tillfällighet att vi nu står inför en skördeperiod, en period med stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Det beror inte minst på att vi har fått bort det väldiga budgetunderskottet, vilket i sin tur har lett till halverade räntor, lägre inflation, ett successivt växande förtroende för svensk ekonomi i Sverige och i utlandet. Det leder till att fler människor vågar starta företag. Det leder till att de företag som finns nyanställer folk och bygger ut produktionskapaciteten. Därför är det och förblir det en helt avgörande uppgift att se till att vi inte på nytt hamnar i det statsfinansiella moras som rådde för några år sedan, för är det någonting som är säkert så är det att det på nytt skulle leda till en massiv utslagning av företag, av arbetstillfällen och till en massarbetslöshet. Den vägen får vi aldrig gå.

Fru talman! Jag har här anklagats för gott mörkerseende. Jag ser det som ett erkännande av att jag ser klart när det är mörkt och dystert. Erik Åsbrink har en annan egenskap. Han lägger all skuld för de problem som uppstod i början på 90 talet på de borgerliga. Men han sitter själv i glashus. Han var själv statssekreterare i Finansdepartementet, ordförande i Riksbanksfullmäktige och sedan biträdande finansminister när krisen inleddes med ökande arbetslöshet och växande budgetunderskott. Vi fick krispaket efter krispaket. Kommer Erik Åsbrink ihåg det? Hans chef Allan Larsson spanade i valrörelsen 1991 förtvivlat men förgäves efter vändpunkten. När vi tog över pekade alla kurvor fel. Vi vände den utvecklingen. När vi kom tillbaka växte ekonomin. Budgetunderskottet minskade och arbetslösheten sjönk. Det tog er drygt ett år att förstöra detta. Skattehöjningar och återställare bröt återhämtningen, Sverige stagnerade och nu är arbetslösheten ännu större. Men finansministern vidhåller att krisen är knäckt och framtiden ljus. Han måste leva i en annan värld än den verklighet som hundratusentals svenskar är smärtsamt medvetna om, ett massarbetslöshetens samhälle där de riskerar evigt bidragsberoende och utanförskap. Regeringens löften har ju varit många. I valrörelsen 1994 hette det att på ett år skulle med socialdemokratisk politik arbetslösheten tas ned under 5 %. När det misslyckades gav ni utfästelsen att halvera den öppna arbetslösheten från 8 % fram till sekelskiftet. Men arbetslösheten är i dag 8 1⁄2 %. Det kan jämföras med 7,4 % när Socialdemokraterna tog över 1994. Även den totala arbetslösheten har stigit. Den var 1995 drygt 12 %. Den förväntas i regeringens egen optimistiska bedömning vara lika hög, drygt 12 2000 i praktiken är ouppnåeligt eller, som en amerikansk tidning nyligen skrev, att det verkar lika troligt att arbetslösheten i Sverige skulle minska till 4 % år 2000 som att böckling skall bli hela världens favoritmat. Regeringen erkänner indirekt detta, eftersom man nu börjar avveckla arbetskraft genom förtidspensionering och arbetsdelning. Men en allmän förkortning av arbetstiden är ju inte någon välfärdsreform utan en kostsam inskränkning av medborgarnas frihet. Den skulle begränsa enskilda människors arbete och företagande, och detta är ju det som utgör grunden för allt välstånd. Problemet är verkligen inte att det arbetas för mycket i Sverige. Vid sidan av Norge har vi den kortaste årsarbetstiden bland industriländerna. I USA och Japan arbetar man i genomsnitt 25 % längre. Men där är inte bara levnadsstandarden högre utan också arbetslösheten lägre. Det visar ju att det inte finns något samband mellan arbetstid och arbetslöshet. Ett förbud mot att arbeta mer än 35 timmar per vecka drabbar framför allt löntagare som redan har svårt att få inkomsten att räcka till sedan skatten har tagit sitt. I ett modernt samhälle måste strävan vara att människor själva skall få avgöra hur mycket de vill arbeta.

Fru talman! Jag hörde Lars Tobisson säga samma sak som Bo Lundgren brukar säga, att alla olyckor i Sverige som inträffade under den borgerliga regeringsperioden berodde på att jag var statssekreterare under 1980-talet. Jag vill inte förneka att både jag och andra statssekreterare har haft viktiga arbetsuppgifter, men med förlov sagt tror jag faktiskt att Lars Tobisson något överdriver min roll i sammanhanget. Att ge mig ansvaret för allting som inträffade när Moderaterna ledde regeringen 1991-1994 är faktiskt en aning larvigt, om jag skall uttrycka mig försiktigt. Sedan får vi höra här - det gäller inte bara Lars Tobisson utan också andra meddebattörer - att vi avvecklar arbetskraften, att vi friserar arbetslöshetsstatistiken, att vi lyfter undan folk osv. Det är riktigt att vi har vidtagit vissa starkt begränsade åtgärder, både i tid och omfattning, t.ex. för att människor som är slitna och som närmar sig ordinarie pensionsålder skall få lämna i förtid. Men det är trots allt ganska begränsade insatser. Det stora som sker, och som jag antar att Lars Tobisson syftar på, är ju att så många fler människor får chansen att utbilda sig. Det handlar om kunskapslyftet, utbyggnaden av den högre utbildningen, lärlingsutbildningen, den kvalificerade yrkesutbildningen m.m., m.m. Det kan sägas att de lyfts ut ur statistiken, men jag tycker att det är en felaktig och i grunden reaktionär syn på detta. Det är litet grand den gamla högerns uppfattning att utbildning skall vara förbehållet ett privilegierat fåtal, och när det blir tillgängligt för bredare folkgrupper, då är det fiffel med statistiken och någonting som bara tjänar till att dölja arbetslösheten. Jag reagerar starkt negativt på den beskrivningen. Jag tycker att den är motbjudande och felaktig. I grunden handlar det om att lyfta hela svenska befolkningen. Att vi ger fler människor utbildning och kompetens, så att de kan hävda sig bättre på arbetsmarknaden och så att Sverige som nation kan hävda sig bättre i konkurrens med andra länder är jag stolt över. Slutligen talar Lars Tobisson om skattereformer och skattesänkningar. Moderaterna har ju aldrig lyckats att genomföra någon skattereform. Jag har varit med om detta. Socialdemokraterna har genomfört detta, under starkt motstånd från Moderaterna. Det som ni har lyckats göra är att rasera statsfinanserna genom att låta utgifterna skjuta i höjden och sänka skatterna för vissa välbeställda grupper. Det var därför vi fick det statsfinansiella moraset. Men som något exempel på någon framgångsrik skattepolitik tycker jag inte att det duger.

Fru talman! Det var intressant. Finansministern försökte nu förringa sin roll när krisen inleddes och skapades. Han var ju bara en vanlig enkel liten statssekreterare. Men har var dessutom ordförande i riksbanksfullmäktige. Han blev sedan biträdande finansminister. Han sade själv här att han genomförde en skattereform som hade den lysande egenskapen att den visserligen tog ned marginalskatterna men ändå höll skattetrycket uppe - det som sedan skapade våra problem. Jag frågar nu Erik Åsbrink, och jag vill ha ett klar svar: Kan finansministern bestrida att budgetunderskottet växte och arbetslösheten ökade 1991? Kan han bestrida att ekonomin växte, budgetunderskottet minskade och arbetslösheten sjönk 1994? De hoppfulla antaganden som Erik Åsbrink gör är egentligen två. Det är dem han baserar optimismen på. Det ena är att sparkvoten skall sjunka så att den privata konsumtionen kan stiga mer än de disponibla inkomsterna. Det är en ganska chansartad gissning för att lova ut nya pengar. Det andra är att arbetslösheten skall bli 4 1⁄2 %. Men villkoret för detta är att man skall få förbättrade villkor för lönebildningen. Det enda som är i görningen är det här förbättrade medlingsinstitutet. Men det är annonserat i finansplanen att det blir klart först efter valet. Jag frågade i mitt anförande vart kostnaderna för Barsebäcks stängning har tagit vägen i budgeten. Jag fick inget svar. Skäms Erik Åsbrink för den kapitalförstöring detta innebär? För det kan ju inte vara lätt för en finansminister att försvara att regeringen med berått mod förstör för en god ekonomisk utveckling och att försvara att han tvingar vanliga människor att betala med sina jobb, med högre skatter och energipriser, för att Socialdemokraterna skall nå maktpolitiska mål. Dessutom rör det sig om ett miljöpolitiskt vanvett. Beroendet av fossila bränslen ökar på ett sätt som ingen utöver oljebolagen kan önska sig. Alla vet att en förtida avveckling av världens säkraste kärnkraft är vettlös från ekonomisk och miljömässig synpunkt. Hur kan en regering i ett land med massarbetslöshet välja att avveckla viktiga produktiva resurser? Hur kan en regering i ett land med 25 års ekonomisk eftersläpning bakom sig, och många stora strukturella reformer framför sig, börja koppla bort hälften av all elproduktion? Bekänner sig möjligen Erik Åsbrink också till den ekonomiska teori som jag efter upphovsmännen Göran Persson och Birger Schlaug har döpt till "Vingåkersskolan"? Den säger att ju sämre förutsättningarna blir för företag och produktion, desto bättre går det. Kan Erik Åsbrink förklara varför det skulle skapas nya, riktiga och välbetalda jobb genom att man avvecklar produktiva resurser? Finns det ett enda exempel på ett land som byggt sitt välstånd, och som kunnat ge sina medborgare välbetalda arbeten, genom att slå sönder sina produktionsanläggningar? Men då inställer sig frågorna: Varför slår den regering han tillhör in på en kurs som förvärrar en redan stor arbetslöshet? Varför gör man det mycket svårare för redan trängda medborgare att klara ekonomin? Varför vill man ersätta en miljövänlig, säker, svensk kärnkraft med förorenande förbränning av kol, gas och olja?

Fru talman! Nu var det senaste budet att det var min tid som ordförande i riksbanksfullmäktige som skapade alla problem i svensk ekonomi. Jag satt ordförande fram till februari 1990. Problemen kom, som Tobisson vet, senare. Under de borgerliga katastrofåren var Staffan Burenstam-Linder ordförande i riksbanksfullmäktige, men jag skulle aldrig drömma om att göra honom huvudansvarig för allt det som den borgerliga regeringen ställde till med. Det är att överdriva betydelsen av ordförandeskapet i riksbanksfullmäktige. Så jag tycker nog att Lars Tobisson får fundera ut något bättre till nästa gång. Sedan är det intressant att höra om skattereformen. Nu sade Lars Tobisson senast att den i hög grad var bidragande till de olyckor som svepte över landet några år senare. Men tidigare fick vi höra Lars Tobisson upprepa Carl Bildts budskap att det vore önskvärt att återställa skattereformen. Jag tror att Lars Tobisson får bestämma sig. Var skattereformen en olycka eller var det något bra? Ni tyckte ju att det var en olycka när den genomfördes. Ni får naturligtvis ändra er. Men det går inte gärna att ha motstridiga uppfattningar i samma debatt. Någon konsekvens får det faktiskt finnas också i den moderata skattepolitiken. Varför anger vi inte någon prislapp på Barsebäck i budgeten? Jag vet inte om Lars Tobisson har bedrivit någon förhandling någon gång. Att vara så korkad att man går ut offentligt inför en förhandling och talar om vad man tror att förhandlingsresultatet blir, skulle jag aldrig drömma om att förespråka. Möjligen kan den lättfärdiga inställning som Tobisson visar förklara en del av hanteringen av statsfinanserna på den tid då det begav sig. Man slänger i väg några miljarder hit eller dit - ja, då blir det på det sättet. Det är inte en rekommendabel väg att gå. Jag konstaterar att jag inte får några som helst svar eller kommentarer när det gäller fördelningspolitiken. Det är ju inte moderaternas starkaste gren, det är förvisso sant. Vi får inte veta någonting om hur fördelningsresultatet skulle bli om man ersatte de skattehöjningar som vi har gjort. De har varit besvärliga, det förnekar jag inte, men de var nödvändiga för att få en rimlig fördelningsprofil. Hur skulle det ha sett ut om allting hade legat på utgiftssidan? Hur mycket mer skulle klyftorna ha ökat? Hur mycket mer skulle kvinnor ha missgynnats jämfört med män? Vi får inget svar på detta i dag, men frågan kommer förvisso att upprepas i framtiden.

Fru talman! Det här med lönebildningen är en av de viktigaste frågorna, tror jag, de närmaste åren. Självklart är det så, herr finansminister, att arbetsmarknadens parter har huvudansvaret. Vi skall inte frånta arbetsmarknadens parter det ansvaret. Visst har det också tagits steg i rätt riktning med avtal på industrins och handelns område. Däremot är det viktigt att vi också får ett institut som klarar medlingsfrågorna. På min fråga till finansministern tycker jag att han gav ett positivt svar. Det var för mig en värdefull nyhet att man under hösten skall komma med ett delbetänkande som sedan skall kunna ligga till underlag för ett beslut. På den punkten tycker jag att det är bra. Sedan svarade inte finansministern, möjligen av tidsskäl, på min andra fråga. Den gällde a-kassan. Skall det vara en omställningsförsäkring och inte en evig försörjningsförsäkring? Vi behöver en ökad flexibilitet, och vi behöver rörlighet på arbetsmarknaden. Då är det viktigt att man står fast vid de tidigare gjorda utfästelserna på det här området. Jag vill upprepa frågan igen till finansministern: Kan vi vara överens om att tidigare utfästelser på det här området skall gälla även alltjämt?
Herr talman! Lönebildningen är förvisso mycket viktig. Det är därför regeringen har tillsatt den utredare som arbetar och som såvitt jag har förstått kommer att bedriva arbetet i två etapper. Den första redovisas senare i höst. Där kommer i vart fall medlingsfunktionen att tas upp. Det kan finnas andra förslag också. Sedan fortsätter arbetet. Något år senare kommer ett slutbetänkande. Exakt vad som kommer i de olika delarna vet jag inte i dag, men jag har goda förhoppningar om att vi skall kunna uppnå förbättringar och förstärkningar av medlingsinstitutet. Naturligtvis är det önskvärt att det kan ske i samförstånd med arbetsmarknadens parter. Vi får en bättre förankring av institutionen om det är på det sättet. A-kassan har behandlats på den socialdemokratiska partikongressen. I budgetpropositionen återges samma formuleringar som i det beslut som partikongressen fattade. Jag kan läsa innantill ur budgetpropositionen: Arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring och inte en permanent försörjning. Den skall fungera som ett skyddsnät och som en språngbräda. Den skall bidra till trygghet vid omställning från ett arbete till ett annat. Jag hoppas att det är svar nog på frågan.
Herr talman! Jag tackar för det senare. Jag hade inte upptäckt det i budgetpropositionen. Sedan vill jag ge finansministern ett litet råd. Jag tycker att han skall be Lars Bäckström att ta sin del av ansvaret för det en gång i tiden sänkta barnbidraget. Jag tycker att det var litet orimligt att lägga hela den skuldbördan på finansministern. Däremot är det bra att finansministern och Centern tillsammans höjer barnbidraget. Jag tycker att rättvisa skall visas.
Herr talman! Jag skall sedermera ha ett replikskifte med Lars Bäckström. Då räknar jag med att dela ut både ris och ros. Jag återkommer till detta.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen mellan Lars Tobisson och Erik Åsbrink om vilket ansvar ordföranden i Riksbanksfullmäktige hade på 80-talet. Men Erik Åsbrinks tunga slant illa när han sade att alla problem började efter februari 1990. Jag förmodar att han inte tar avstånd från sin egen finansplan, därför måste han ta avstånd från det påståendet. Det motsägs i finansplanen. Jag hade hoppats få diskutera lönebildningen och Sveriges chans att komma in i den nya ekonomiska era som många hävdar finns inom möjligheternas gräns. Nu har jag förstått av tidigare meningsutbyte att Erik Åsbrink bara slår bort allting med att det är ett ansvar för parterna. Om man har någon tanke på att riksdagen och staten måste fatta några beslut som underlättar för parterna att sluta avtal med rimliga resultat, kallas det för att man vill att staten skall ta över allting. Jag måste erkänna att jag inte tror att det är särskilt meningsfullt. Därför, herr talman, vill jag ta upp ett välfärdsproblem, som berördes även i gårdagens frågestund här i kammaren. Erik Åsbrink var visserligen inte med, men han borde väl vara någorlunda informerad ändå. Trots alla regeringens i och för sig goda ambitioner växer många vårdköer, en massa problem växer inom sjukvården och äldreomsorgen. Vi har från Folkpartiets sida drivit att man i litet högre grad, i hela Sverige, skall få använda försäkringskassepengar för att genomföra vissa behandlingar inom sjukvården. Man sparar pengar om människor slipper vara sjukskrivna så länge. Man kan ta de pengarna och genomföra några operationer. Då vinner man pengar, och man sparar mänskligt lidande. Det där finns beskrivet i någonting som på sjukvårdsspråk, som alltid fungerar i rubrikform, kallas för FINSAM. Jag ser att Erik Åsbrink nickar. Det är jättebra att han vet att detta handlar om samordning. Tyvärr har regeringen sagt nej till detta. Det har pågått försöksverksamhet, som påbörjades under den borgerliga regeringen. Den har utvärderats. Det finns papper från landstingen och försäkringskassorna i de berörda länen. De säger att de tycker att detta är jättebra. Det har visat sig fungera väldigt bra för patienter och för sådana som är mer intresserade av att spara pengar. Därför vill de att detta skall genomföras i alla landsting. Regeringen har sagt nej till detta. Man har sagt: Kanske, ni får väl vänta till 2001 eller så. Det är ju ett mycket trist besked för den som står i en vårdkö. Vi såg TV-bilder i går. Lars Leijonborg berörde det i en fråga till statsministern. En människa som står i vårdkö i dag är inte särskilt road av att få höra att hon får stå där fyra år till. Därför skulle jag vilja fråga finansministern, som rimligen är mer informerad än statsministern var i går: Varför har ni sagt nej till propåerna om att använda FINSAM försöket i hela landet? Om ni håller på att tänka om tror jag att det vore ett bra besked att ge i dag. Tala om att människor slipper vänta till år 2001 på att få den här förbättringen, som faktiskt inte kostar en enda krona! Den innebär nästan enbart att människor som lider i vårdköer slipper göra det längre.

Herr talman! Den sista frågan kan jag inte svara på direkt. Men jag lovar att ta reda på förhållandena och återkomma vid senare tillfälle. Mera fundamentalt är synen på vården och omsorgen i stort. Det är nu möjligt att genomföra förstärkningar, förbättra servicen, hejda uppsägningarna och i vissa fall nyanställa människor genom att vi tillför mer pengar. Jag vet inte, men jag hoppas att detta kan få stöd även från Folkpartiet. Att tala väl om vård och omsorg är det många som vill göra. Men det handlar inte bara om att uttrycka det verbalt. Det handlar också om att få fram erforderliga resurser. De skapas inte ur tomma intet. Det handlar i klartext om att ta in så mycket skatter att vi har råd med de offentliga utgifter som bl.a. vården och omsorgen orsakar. I det avseendet är Folkpartiet i en egendomlig mellanställning. Å ena sidan pratar ni vackert om vården och omsorgen, å andra sidan skall ni genomföra skattesänkningar. Det är en viss brist på precision av hur de skall finansieras. I våras skulle de bl.a. finansieras med EMU-medlemskap, för då skulle räntorna omedelbart falla, och vips var ett antal miljarder inne i statsbudgeten. Det är allvarligt talat ett beteende som inte är riktigt värdigt en före detta finansminister. Men det är värre än så. Ni skall ju regera tillsammans med moderaterna. Där handlar det inte om måttfulla skattesänkningar utan om gigantiska skattesänkningar, som måste finansieras med gigantiska utgiftsnedskärningar. Jag får inte detta att gå ihop. Det går inte att på en och samma gång säga att ni skall sänka alla möjliga skatter och samtidigt värna och t.o.m. förbättra vården och omsorgen. Ni måste bestämma er, ni kan inte ha det på båda sätten. Tala om hur ni skall ha det! Skall ni regera med moderaterna, sänka skatterna och riva ned välfärden, eller skall ni slå vakt om och förbättra vården? I det senare fallet kan ni inte regera tillsammans med moderaterna.
Herr talman! Det var mycket beklagligt, inte så mycket för min skull, men för de människor som väntat på sjukvård, att Erik Åsbrink faktiskt inte har tagit sig tid att informera sig om FINSAM och möjligheterna att använda försäkringspengar till sjukvård. Jag måste säga att jag tycker att det är mycket konstigt. Vi har haft en sjukvårdsdebatt mycket länge. Vi har noterat att Erik Åsbrink gör ett stort nummer av att han minsann är mån om sjukvården. Det finns konkreta utvärderade förslag som överlämnats till regeringen, det finns pressmeddelanden från de berörda i de län där man har genomfört precis den här verksamheten, ändå vet inte Erik Åsbrink varför ni säger att man i alla andra län skall vänta till år 2001. Det är jättekonstigt, och jag tycker egentligen att det är litet pinsamt. Men jag hoppas att det kan skapa grund för litet positivare inställning i framtiden. Vi kommer att motionera om detta förslag, så frågan kommer upp i utskottet under hösten. Då finns möjligheten att tänka om och se till att Folkpartiets förslag blir genomfört. Det absolut viktigaste när det gäller välfärdsfrågor, där tror jag att Erik Åsbrink och jag faktiskt är överens, är att vi har en stark ekonomi. Vi diskuterar här att kommunerna får 4 miljarder i år och 8 miljarder nästa år. Det har Folkpartiet sagt ja till. Vi krävde det innan ni lade fram förslagen. Nu finns det ytterligare förslag som vi skall ta ställning till. Samtidigt måste man ha storleksordningen klar för sig. Kommunerna har ungefär 300 miljarder i egna skatteavdrag. Det är litet konstiga proportioner. Det visar sig i själva verket att därför att regeringen misslyckas med målet för jobben, slår rekord i öppen arbetslöshet och i litet antal människor med jobb, försvinner en hel del av de här tillskotten, på grund av att kommunerna får så små skatteinkomster själva. Landstingsförbundet räknade t.ex. ut att för i år, då kommuner och landsting enligt beslut som Folkpartiet har stött har fått 4 miljarder extra och Landstingsförbundet ungefär 1,3 miljarder, har de extra pengarna precis ätits upp av att de egna skatteinkomsterna har minskat lika mycket därför att fler människor har varit utan jobb. Om man är mån om, som vi är i Folkpartiet och som jag gissar att Åsbrink också är, att ha en uthållig välfärd, inte bara ett år utan många år, måste man ha en stark ekonomi, många människor i arbete. Där har vi redan konstaterat att regeringen slår alla tänkbara bottenrekord, och inte blir det mycket bättre framöver. Sedan förstod jag att Åsbrink hade synpunkter på vem som skulle regera med vem efter det att Socialdemokraterna har förlorat valet. Det är säkert av betydande intresse. Det är roligt att höra att Åsbrink delar uppfattningen att man kommer att förlora valet, så att det kommer att ges möjlighet för en bättre politik efter ett regeringsskifte. Jag tror att Åsbrink egentligen t.o.m. själv skulle vilja vara med där och föra en mer konstruktiv och skapande politik, för ett företagarklimat som tar fasta på bra förutsättningar. Åsbrink skriver ju så; han vill ju ha en politik som innebär möjlighet till skapande för enskilda människor, fler företagare, fler arbetstillfällen, bättre företagsklimat och därmed en starkare bas för välfärden. Det är precis det som vi tänker genomföra. Där upplever vi att det finns en stark samsyn mellan de borgerliga partierna. Socialdemokraterna har inte visat någon sådan förmåga. Vi menar att en sådan politik är det enda som också ger en uthållig och stark bas för en bra skola och en bra sjukvård.

Herr talman! Jag har lärt mig att när man inte kan svaret på en fråga är det lika bra att säga det med en gång. Jag har hört en och annan politiker som har försökt svara ändå, och det blir i allmänhet inte bra. Jag säger därför att jag inte kan svaret, men jag lovar att ta reda på det och återkomma. Anne Wibble får väl oja sig över detta. Jag ställde frågan hur ni skall ha det: Är det välfärden eller de moderata skattesänkningarna som gäller? Det var ett väldigt långt resonemang, som surrade omkring det mesta i tillvaron, men jag fick aldrig något riktigt svar på frågan. I stället fick jag höra uttalanden som gjorde att det gick kalla kårar efter ryggraden, nämligen att jag skulle vilja vara med i ett sådant sammanhang. Jag kan försäkra Anne Wibble att jag verkligen inte vill det. Jag tror och hoppas att den situationen aldrig uppkommer att ni kan bilda en regering tillsammans. Att i dessa fundamentala frågor inte kunna ge svar till väljarna om hur det blir är oanständigt. Man måste ge klara besked, och något sådant besked har Anne Wibble inte gett i dag. Den frågan kommer självfallet att ställas gång på gång under det kommande året. Det är viktigt för väljarna och för människorna i Sverige att veta vad det är som prioriteras. Skall välfärden bevaras och byggas ut, eller skall den rivas ned? Det är klart att folk måste få ett svar på den frågan.

Herr talman! För att ge statsrådet Åsbrink tid att svara på en fråga skall jag försöka vara mycket koncis. Låt oss leka med tanken att vi 1999 får mer pengar än vi räknat med i statens finanser. Det händer ibland, därför att bolagsskatten ökar och reavinsterna på aktierna ökar. Låt oss säga att vi får 10 miljarder mer än beräknat: Till vad kommer statsrådet Åsbrink att vilja använda pengarna om han får vara finansminister efter valet? Det finns fyra möjligheter. En möjlighet är att amortera 10 miljarder. En annan möjlighet är att ge ökar antalet sysselsatta och ger bättre vård. En tredje möjlighet är att sänka skatten på jobb, t.ex. för lågavlönade genom att stimulera en del tjänstejobb i både offentlig och privat sektor. En fjärde möjlighet är att ge pengarna till bostadssektorn, så att vi får fart på byggandet, som är motorn i svensk ekonomi, och får ned hyrorna. Det är väldigt intressant vilken metod Åsbrink vill använda. Vi i Vänstern kommer, så länge som vi inte har fått ned den öppna arbetslösheten till 4 %, att välja någon av tre möjligheter men inte den första. Vi vill inte amortera så länge vi inte ens klarar av 4 %
Herr talman! Jag ville börja med att berömma Lars Bäckström för hans inledningsanförande, som var mycket roligt att lyssna till. Jag kunde instämma i mycket, dock inte i allt. Nu skall jag vara försiktig och inte berömma Lars Bäckström för mycket, därför att då får han bara interna problem, och det vill jag inte skapa. Jag skall därför ge litet ris och kritik också. Jag tyckte nog att Lars Bäckström var litet för välvillig i sina omdömen om de borgerliga partierna. Tonen hade kunnat vara litet vassare där. Lars Bäckström ställde en fråga om de 10 miljarderna. Nu fokuserade han uppmärksamheten på ett belopp som förvisso är aktningsvärt men som inte uppgår till mer än en halv procent av bruttonationalprodukten, eller en knapp procent av de offentliga utgifterna. Jag måste säga att det är väl så viktigt hur vi använder de 1 100 miljarder, eller något i den storleksordningen, som går ut i olika offentliga utgifter i stället för att diskutera detta i det sammanhanget relativt marginella belopp. Vi klarar - det vet Lars Bäckström - redan i den här budgeten att lägga in sammanlagt 12 nya miljarder kronor år 1999, och de växer till 16 miljarder år 2000 till vården, skolan och omsorgen. Det är ju tillskott som inte fanns för några månader sedan som nu blir ett faktum - jag utgår från att det får riksdagens stöd - och som innebär väsentligt förbättrade förutsättningar för de här viktiga områdena. Vi klarar en hel del annat också. Vi klarar att få en utveckling som blir alltmer positiv när det gäller sysselsättning, företagande och tillväxt. Allt detta är möjligt. Men det är också mycket viktigt att vi klarar av att hålla starka offentliga finanser i framtiden. Ett överskott som vi har som målsättning innebär att vi börjar amortera på statsskulden. Räntorna kommer att ta ett successivt mindre utrymme, och det blir mer utrymme för andra insatser. Det stärker förtroendet för Sverige och för svensk ekonomi, och det leder till lägre räntor. Jag tycker att det vore väldigt oklokt att överge den politiken.
Herr talman! Detta var något av det mest fantastiska som jag har lyssnat på här. Det var en filosofisk, fantastisk händelse. Något förändrades under bara någon minut. Först var 10 miljarder marginellt, litet och ingenting att bry sig om. Några sekunder senare var det en väsentlig förstärkning av satsningar på vård och omsorg. Det är ju samma storlekstal i samma ekonomi! Man kan resa till nord och till syd men inte åt bägge riktningarna samtidigt. Jag tycker att det här är väldigt viktigt. Åsbrink sade att det är möjligt att jag får interna problem. Jag klarar nog av det. För att travestera: Caesar sade: Gud bevare mig för mina fiender, och mina vänner klarar jag av själv. Det gör jag också. Men ni kanske själva får interna problem om jag skandaliserar er. Det är möjligt att jag nu skandaliserar den socialdemokratiska kongressen. Men om vi skall följa dess beslut om budgetpolitiken finns det goda möjligheter att göra upp med Socialdemokraterna. Från Vänsterns sida har jag nu skandaliserat s-kongressen. Det kanske blir ett bekymmer för Pagrotsky i New York i dag. Det här är belysande. De 10 miljarderna kan man använda 1999, statsrådet Åsbrink. Det är en aktningsvärd summa, tycker jag. Ni säger själva i er egen handling att det är väldigt mycket. Nu står det på s. 20 i finansplanen: "Nya åtgärder för sysselsättning och rättvisa." Jag frågar återigen: Hur skall ni använda de 10 miljarderna? På kongressen sades att målet om 2 % överskott i statsfinanserna inte får överordnas kampen för sysselsättningen. Därför säger jag att vi kanske kan använda 10 miljarder 1999 till att amortera, sänka skatten på arbete, satsa på vård och omsorg, så att det inte är färre sysselsatta i kommunerna år 2000 än vad det var 1996 och 1997, eller förbättra bostadssektorn så att vi får fart på byggandet. Om man nu följer kongressbeslutet - vilket Åsbrink säkert kommer att göra - vilket beslut väljer man då? Formuleringen i finansplanen är ju att de budgetpolitiska målen är styrande för budgetpolitiken. Det är ungefär som att säga att resans mål är resans mål, och det säger väl ingenting. Vi prioriterar ju - vi vill båda göra det. En sista synpunkt: Jag vet att Åsbrink inte tror på allt vad Lars Bäckström säger. Men Åsbrink har ju ett förflutet i Riksbanken, där Urban Bäckström finns nu. Han är väl pålitlig? Han säger att den höga arbetslöshet som vi har nu - den är 10 % högre än i början av 90-talet - kostar 150 miljarder om året. Den satsning som jag talade om på tre områden - vård och omsorg, sänkt skatt på arbete och på bostadssektorn - kan få ned arbetslösheten något. När vi tar bort den slipper vi betala 150 miljarder om året för en hög arbetslöshet, som Urban Bäckström påtalat. Det är t.o.m. i linje med de budgetpolitiska strävandena. Vi är egentligen överens, statsrådet Åsbrink. Eller hur? Men det finns ju andra problem att lösa. Lös dem!